Fru talman! I samband med allmänna motionstiden i januari månad väckte jag en motion som berör frågan om miljöfarliga transporter i Storstockholm och Mälarområdet. Den handlar om samma konkreta situation som herr Sjönell nu har berört; i de berörda bolagens motiveringar för sina anläggningar sägs att det är fråga om transporter av miljöfarliga varor, nämligen olja. Det ämne som nu diskuteras har ju varit föremål för mycket livlig diskussion här i Storstockholm ända sedan december i fjol. Det har diskuterats i radio och i pressen, och vi har också diskuterat det i kommunala församlingar. Det är särskilt en sak som jag vill visa på.

Jag skulle kunna ge många exempel på det. Det är litet otillfredsställande att man inte kunnat hålla något samband utan på två olika håll parallellt har jobbat med i princip samma sak och kommit till så olika resultat. I detta speciella fall anser jag att det resultat man kommit fram till när det gäller riksplanen är högst tillfredsställande, och jag ställer mig helt bakom det. Det är alldeles självklart att man, som det föreslås i riksplanen, skall skydda detta område. Inom denna utredning arbetade man emellertid bakom så stängda dörrar att den kommun, inom vilken detta område låg, inte visste någonting; för kommunstyrelsen var detta helt en överraskning, och det kom som en chock. Kommunstyrelserna i de andra kommuner som ägde bolaget visste självfallet inte någonting — åtminstone gällde det min kommun och även ett par andra. Jag har som storstockholmare läst statsrådets svar med stor tillfreds ställelse. Jag finner av svaret att statsrådet klart visar på en möjlighet att stoppa sådana här saker när det, som i det här fallet, blir verkliga galenskaper. Jag hälsar med tillfredsställelse att den möjligheten finns. Om det skulle gå så tokigt att detta ärende fördes upp till högsta nivå, hoppas jag att statsrådet använder sina möjligheter att ingripa.

Fru talman!

Självfallet kan vi inte göra det; vi kan inte hindra att man gör utredningar om var man lämpligen bör placera olika typer av anläggningar. Jag kan här i kammaren inte gå in på och, som herr Sjönell kanske begärde, ta ställning till enskilda fall.

I detta sammanhang skall det naturligtvis också sägas att de avvägningar som vi gjort i promemorian skall bli föremål för remissbehandling. Vi bör alltså på den punkten avvakta remissvaret från de olika kommunerna och andra remissinstanser.

Det är självklart! Jag är över huvud taget när det gäller herr Sjönell glad över den positiva inställning som han hela tiden redovisade till behovet av en god markhushållning. Som jag uppfattade honom gav han också uttryck för att han insåg nödvändigheten av att samhället fick större befogenheter i skilda avseenden för att vi skall kunna hushålla med vår mark på det sätt som vi båda tycks vara överens om att vi bör göra. Sedan kommer jag till herr Tobé, som väl i första hand uppehöll sig vid den ordning i vilken denna lagstiftningspromemoria nu har kommit till. Han hade vissa kritiska synpunkter på att man, som han uttryckte saken, först nu i mars månad kommer att få veta vad lagstiftningsförslaget i anslutning till riksplanepromemorian kommer att innehålla. Jag vill då säga herr Tobé att i den promemoria som vi publicerade i december finns redan redovisat att detta lagstiftningsarbete får lov att bedrivas i tre etapper. Den första etappen klarade vi av redan i december månad. Vi var tvungna att göra det av det skälet att vi var övertygade om att vi inte kunde låta publicera promemorian utan att samtidigt förse den med vissa lagstiftningsåtgärder för att motverka risken av att riksplaneskissen skulle bli en orienteringskarta för markspekulanter. Sedan redovisade vi i decemberpromemorian också hur innehållet i de andra lagstiftningsetapperna borde bli. Den promemoria med lagstiftningsförslag som nu redovisas innehåller inget nytt utöver det som finns redovisat redan i december månad utom en sak, som vi inte gärna kunde ta ställning till tidigare, nämligen den beställning som riksdagen gjorde i december månad. I denna lagstiftningspromemoria får vi redovisa förslag till hur den skall fullföljas. Det är alltså det nya som förekommer. Inte ens herr Tobé kan gärna begära att vi skulle ha haft detta klart redan i december. Varför har vi fått använda oss av denna teknik när det gäller lagstiftningen? Ja, vi har en bygglagutredning som arbetar. Det är den tredje etappen, kanske jag skall säga, i hela lagstiftningskomplexet. Vi hoppas att vi skall få en ny planlagstiftning som ett slutgiltigt resultat av bygglagutredningens arbete. Herr Tobé är själv ledamot av denna utredning.

Intill dess vi har denna planlagstiftning, sade vi oss, måste vi dock förse den fysiska riksplaneringen, beträffande vilken vi alla har varit överens om att det är angeläget att den kan sätta i gång så tidigt som möjligt — herr Tobé har ju inte hört till de minst otåliga på den punkten — med tillräckligt starka lagstiftningsåtgärder för att den skulle få effekt redan från början. Då har man i promemorian valt att arbeta med instrument som vi redan har i den nuvarande lagstiftningen. Det är därför man har föredragit detta med generalplanering. Det är väl riktigt, som herr Tobé påstår, att det är ett instrument som har begagnats i mycket liten utsträckning hitintills. Men vi känner båda skälen till detta, och vi föreställer oss att den reformering av generalplaneinstitutet som man föreslår skall göra det till ett lämpligt medel att använda sig av för att på lokal nivå hävda de riksplaneintentioner som vi kan komma överens om. Herr Tobé sade någonting om att det väl ändå inte kommer att vara möjligt att få kommunalmännen med på att generalplaneringen skall få användas på det sättet för detta ändamål.

Herr Tobé sade i samma andetag att vi hade varit oförsiktiga när det gällt att skapa möjlighet för kommunerna att säga nej till vissa av de intentioner som vi skulle hävda på riksplanenivå. Nå, herr Tobé, nu går förslaget ut på remiss. Jag tycker mig ha god anledning att räkna med herr Tobé såsom en av dem som är positivt inställda till att vi över huvud taget skall skaffa oss verkningsfulla instrument för markhushållning. Jag hoppas att han, i den mån som han har kritiska invändningar mot de lagstiftningsförslag som nu har redovisats, inte nöjer sig med att bara vara kritisk och säga hur vi inte kan göra, utan också talar om hur han tycker att vi bör göra. Sedan har ju herr Tobé också möjlighet att vara med om att i bygglagutredningen definitivt forma den planlagstiftning som vi förhoppningsvis sedermera skall få arbeta med. Herr Tobé tog vidare med utgångspunkt i de tankegångar som redovisades redan när decemberpromemorian publicerades upp koncessionsnämndens ställning. Vad beträffar de stora miljöstörande företagen — en mindre grupp som finns omnämnd i riksplanepromemorian — har vi hitintills haft en ordning som vi, föreställer jag mig, inte på någon kant har varit särskilt tillfredsställda med. Ett stort miljöstörande företag har kunnat söka sig en lokalisering, baserad uteslutande på företagets egna bedömningar om lämpligt område för lokaliseringen. Man har tagit kontakt med kommunen, man har tagit kontakt med markägaren, man har slutit avtal, man har börjat en planering, och först i ett senare skede har det blivit möjligt att i något översiktligt sammanhang bedömma lämpligheten av lokaliseringen. Men inte ens exempelvis i anslutning till ett stadsplaneförslag som man eventuellt har kunnat få godkänt har man fått besked om man över huvud taget får bygga företaget där, utan man har varit hänvisad till att praktiskt taget projektera hela företaget färdigt för att sedan i sista omgången få prövat hos koncessionsnämnden om man skall få slå sig ner på platsen. Jag föreställer mig att vi alla har insett att detta har varit en både alltför tidskrävande och ekonomiskt alltför galen handläggning av frågorna. Den har varit galen ur samhällets synpunkt, och den har varit galen ur det enskilda företagets synpunkt. Vi har sagt oss att det är angeläget att försöka komma fram till någon annan ordning med avseende på de miljöstörande företagen.

Men naturligtvis skall framställningen prövas på basis av remissyttranden och av utredningar som genomförs av planverk, av naturvårdsverk, av länsstyrelse och av kommun, dvs. av de samhällsplanerande organen. Det kommer att bli möjligt för regeringen att vid handläggningen av en sådan här fråga på ett tidigt stadium fatta ett definitivt beslut om själva lokaliseringen. Företaget kan då få ett besked om huruvida det över huvud taget kan ifrågakomma på den plats det gäller. När företaget har fått lokaliseringsbeskedet, kan man börja projekteringen och göra allt det som skall ske innan man kan börja bygga. Sedan återstår prövningen i koncessionsnämnden, som har att pröva vilka restriktioner som kan bli aktuella. Koncessionsnämnden skall alltså inte slutgiltigt ta ställning till lokaliseringen, utan den skall bedöma vilka restriktioner anläggningen i fråga skall förses med. Vi tycker att det skulle vara fel att lägga den här typen av uppgift på koncessionsnämnden med den handläggning och planering vi nu får.

Koncessionsnämnden skall inte kunna anvisa andra för ett sådant här företag lämpade områden. Det måste vara riktigare att de samhällsplanerande organen får anföra sina synpunkter på saken och att regeringen efter en avvägning mellan de olika skäl som därvid kan åberopas tar ställning till själva lokaliseringsfrågan. Det är också riktigt att koncessionsnämnden för den här typen av anläggningar prövar restriktionerna. Det är en risk som företaget får ta.

Den risken får som sagt företaget med den här typen av handläggning ta. Vi vill åstadkomma en ordning, som vi bedömer som rimligare än den nu tillämpade. Men även på den punkten, herr Tobé, finns möjligheter för Er och alla andra att inte bara säga att det här är galet, utan också att komma med förslag till andra lösningar under remissbehandlingens gång. De tilläggsdirektiv, som bygglagutredningen fick, innebar väl inte bara att man tog ifrån bygglagutredningen uppgifter, herr Tobé. Riksdagen har klarat av en del principfrågor, som befriat bygglagutredningen från vissa arbetsuppgifter. Samtidigt har bygglagutredningen fått uppdraget att utreda hur man rättsligt skall hävda riksplaneringens intentioner gentemot kommuner och enskilda. Fru talman! I herr Strömbergs inlägg fann jag ingenting som jag har anledning att bemöta.

Därför ser jag trots allt med mycket stor optimism fram emot den handläggning av regeringens förslag som vi kan vänta oss.
Fru talman! Jag ställde ett antal frågor till civilministern i mitt första anförande och jag fick ett eller snarare ett halvt svar på en av dem. De övriga frågorna lämnade civilministern obesvarade. En fråga omtolkade han i en som han förmodligen ansåg för mig välvillig riktning. Han sade att min avsikt med den frågan kanske var att utröna huruvida regeringen är beredd att hindra kommunerna att komma in på galna projekt, exempelvis som i det här aktuella fallet och lägga oljehamnar i känsliga naturskyddsområden. Jag menade nog inte så. Det är klart att frågan kunde ha tolkats i den riktningen, men jag ställde den mera konkret och rakt på sak. Jag har förståelse för att civilministern inte kan lämna ett svar som är lika rakt på sak. Jag frågade nämligen: Tror civilministern att de ledande herrar som har planerat detta oljehamnsprojekt till detta känsliga naturskyddsområde har letts uteslutande av okunnighet om gällande lagstiftning som civilministern har åberopat finns för att förhindra sådana här saker? Eller är det möjligen så att kännedomen om de nyligen beslutade lagarna av olika slag ännu inte har trängt igenom? Det var den frågan jag avsåg att få svar på, men jag har förståelse för om det kan vara besvärligt för statsrådet att ge ett klart och bestämt besked. Däremot, fru talman, är jag förvånad över civilministerns svar på min nästa fråga. Jag frågade: Om de krafter som står bakom detta oljehamnsprojekt nu av olika anledningar försöker fullfölja det, är regeringen då beredd att stoppa projektet? Civilministern svarade att han och regeringen inte kan gå in på de enskilda fallen. Det är klart att det är en generell regel att en regering eller ett statsråd inte skall göra det. I det här speciella fallet gäller det emellertid en skiss till en riksplan som är utlagd på ett utomordentligt känsligt naturskyddsområde, avsett både för friluftsändamål och vetenskapliga ändamål. När det där planeras en oljehamn och man då frågar regeringen om den tänker stoppa den eller inte med stöd av tillgängliga lagar, så tycker jag att man skulle kunna få ett ja eller nej till svar. Gemene man säger ju att vi riksdagsmän skall försöka koncentrera oss och att vårt tal skall vara ja, ja eller nej, nej. Men jag är glad över att jag ändå fick ett svar av civilministern, även om han begagnade sig av det fikonspråk som det påstås att vi riksdagsmän sinsemellan brukar använda. Han sade att det är klart att man inte kan ge tillstånd till projekt som kan störa förslagen i den skiss som nu är ute på remiss och i vilken man har lagt ut vissa känsliga områden som naturskyddsområden. Det är naturligtvis med vissa krumbukter ändå ett svar på min fråga — att man inte tänker gå med på att en sådan här oljehamn får byggas i det känsliga område det gäller. Jag är emellertid tacksam över att jag trots krumbukterna fick ett svar. Sedan vill jag än en gång understryka mitt stora intresse för de intentioner som vi från centern i olika sammanhang har fört fram om skydd för känsliga naturområden m.m. och för att de olika partierna bör ha en gemensam uppfattning om hur man skall försöka slå vakt om sådana områden. Civilministern var glad över att jag hade en positiv inställning till en lagstiftning som skall kunna stötta upp riksplanen när den så småningom kommer. Jag har, fru talman, en positiv inställning till detta, men jag vill inte att man skall dra för stora växlar på detta. Det kan tänkas att vi stannar vid olika bedömningar av hur hårda styrningsmekanismerna skall vara både i fråga om industrier och andra intressen. Jag anser dock att styrningsmekanismerna kan vara väl så hårda gentemot miljöfarliga industrier. Därvidlag får inte finnas någon misskund, utan man skall vara mycket bestämd. Men den kommunala självbestämmanderätten får inte urholkas genom sådana här styrningar. Jag tror emellertid inte att en förnuftig riksplanering och en förnuftig lagstiftning, som kan bära upp denna planering, skall behöva komma i strid med den kommunala självbestämmanderätten, som under alla förhållanden måste lämnas okränkt.
Fru talman! Statsrådet Lundkvist sade till mig: Det är lätt att kritisera, men gör någonting positivt också!

Jag tycker det är litet för mycket begärt. Sedan vill jag för säkerhets skull tillägga att det är inte fråga om någon surhet från min sida för att jag eller andra personer inte har fått medverka i det här arbetet, utan om en uppriktig oro över att ni har hamnat på felaktiga lösningar. När det gäller detta med generalplaner kan jag till en början säga att av den presskonferens som hölls när rapporten presenterades framgick att det var något mer än hundratalet kommuner som direkt tänktes vara berörda av ingripanden i samband med riksplaneringen. Skall det då i ett huj göras ett hundratal generalplaner? Finns det experter och beredskap för detta? Arbetet kommer att ta så många år — om man nu skall upprätta generalplaner och inte bara små ”frimärken” — att jag verkligen hoppas att bygglagutredningen blir färdig under tiden. Det är kanske synd att förlänga debatten, men i detta sammanhang skulle jag vilja fråga: När skall riksplaneringens dispositioner bli gällande? Riksdagen i höst kan ju inte gärna fastställa en plan som anger att så och så skall det vara, utan det blir fråga om riktlinjer m.m. Är det meningen att ingenting skall vara bestämt förrän en generalplan är fastställd för området? Det är kanske sådant som diskuteras i promemorian, men hittills har ingenting kommit fram i det avseendet. Är det riktigt, som statsrådet säger, att den promemoria som går ut i dag inte innehåller mer än vad som står i rapporten, då skulle jag vilja säga att det är en jämmerlig promemoria. Jag hoppas verkligen att den innehåller mer framför allt om hur man har tänkt sig att riksplaneringens dispositioner skall bli gällande, ty den frågan är lämnad helt öppen. När skall det fattas bindande beslut — jag antar att det skall kallas beslut — på regeringsnivå i riksplanefrågor? Blir sådana beslut gällande av sig själva den 1 januari 1973 eller blir de gällande när planen kommer fram på något annat sätt? Jag är intresserad av verkningsfulla medel för att binda riksplaneintentionerna, men jag tror att man nu har hamnat på en felaktig ståndpunkt. Sedan var det frågan om miljöskyddslagens tillämpning. Den kan inte gärna ankomma på koncessionsnämnden, den är inget planeringsorgan, säger statsrådet. Nej, det är nämnden naturligtvis inte. Den kan inte bedöma sysselsättningsfrågor osv., men den är sakkunnig beträffande en del av den bedömning som skall göras, och detta avsnitt tänker regeringen överta. Och hur avser regeringen att sköta den saken? Jo, genom att infordra remissutlåtanden från alla håll utom från ett av de mest sakkunniga organen. Vad sker när koncessionsnämnden gör sin utredning? Jo, det är fråga om en öppen förhandling. Man förrättar syn på stället, dit allmänheten kallas. Byalag och andra intressenter kan således vara närvarande. Det kan bli och har blivit stora debatter vid dessa tillfällen, varvid allmänhetens reaktioner kommer till uttryck. Vi talar i dag annars så mycket om att allmänheten skall medverka i planeringen. Men här avskaffar man möjligheterna till en öppen diskussion av frågorna. Jag antar att regeringen inte kan ordna stormöten. Ett statsråd kan hålla ett lugnande anförande i orten, men det ges inte tillfälle till så mycket debatt i övrigt. Jag tycker att utvecklingen går i fel riktning när man handlar på detta sätt. Vidare hänvisar statsrådet till att det kan bli fråga om tidsnöd. Men kan man verkligen på ett halvt eller t.o.m. ett år råka i tidsnöd när det gäller sådana här investeringar på 100 miljoner kronor och mera? Visserligen förekommer det konjunkturförändringar, men åtgärder som dessa skall man väl ha planerat på ett sådant sätt att man inte får alltför bråttom och kanske behöver ett beslut inom en månad från regeringen för att kunna sätta i gång. Dessutom är det ingenting i miljöskyddslagstiftningen som säger att prövningen måste avse en projekterad anläggning. Det kan räcka med ett uttalande att man tänker bygga en industri för ett visst ändamål och därvid har tänkt sig reningsåtgärder som innebär att man släpper ut så och så mycket i luften, så och så mycket i vattnet samt att bullret blir så och så starkt. Vad säger koncessionsnämnden om detta? Koncessionsnämnden, som har som sin första prövning av alla ärenden att diskutera lämplig lokalisering av den miljöfarliga verksamheten — såsom det uttrycks i miljöskyddslagen — anger då var verksamheten får och inte får förläggas, allt under förutsättning att reningsanläggningar finnes. Det har emellertid ofta blivit så att man först har projekterat färdigt. Markägaren tar kontakter på olika håll och får med regeringen på saken, och sedan skall koncessionsnämnden pröva anläggningen. Jag anser att det är fel att göra på det sättet, och jag tycker att man skall få tillfälle att säga detta. Jag tror att just beträffande den här saken är det ett positivt förslag att prövningen skall ske enligt miljöskyddslagen. Sedan får regeringen ta ansvaret för att man går emot den lagstiftning som riksdag och regering tillsammans har stiftat, med hänsyn till sysselsättningsfrågor, arbetsmarknadspolitiska förhållanden, regionalpolitik osv. Man får då en renodling av ståndpunkterna, vilket nu inte blir fallet.
Fru talman! Jag vill först vända mig till herr Sjönell. Han var inte belåten med att jag inte kunde ge ett konkret svar på en fråga om ett speciellt företag, som han har tagit upp som ett exempel på lokalisering av vad han betraktar som miljöfarlig verksamhet. Herr Sjönell! Det är mig bekant att det pågår utredningar i denna fråga och att man överväger olika alternativ. Men det skulle väl ge ett något underligt intryck för dem som sysslar med dessa ting på det lokala planet, om jag innan vi över huvud taget har fått några framställningar och innan utredningarna lett till resultat skulle ge bestämda och konkreta besked på dessa punkter. Jag kan bara redovisa för herr Sjönell i vilken ordning denna typ av frågor handläggs. Jag har också talat om att det inte i lagstiftningen bestäms var sådana här företag skall ligga, utan att man med dess hjälp och mot bakgrund av den fysiska riksplanering som pågår prövar framställningar av denna karaktär och har möjligheter att avgöra var de skall komma i fråga. Närmare kan jag inte komma ett konkret svar på herr Sjönells frågor utan att göra våld på en mycket god och vedertagen ordning i umgänget mellan riksdag och regering och andra organ, vilkas intressen vi här har att diskutera. Men jag blev litet förvånad, när herr Sjönell slutade sitt inlägg med att säga ungefär så här: Vad som än kommer att hända, får man inte inkräkta på den kommunala självbestämmanderätten, för den måste vi hålla intakt. Jag hade ju hela tiden upplevt herr Sjönells interpellation och hans inlägg i debatten som ett krav på att jag bestämt skulle ta ståndpunkt i en fråga som man faktiskt bara har på utredningsnivå på det kommunala planet. Men så slutade herr Sjönell med deklarationen att när vi skall hantera dessa frågor i framtiden får vi icke företa oss någonting som kan komma att inkräkta på den kommunala självbestämmanderätten. Det var väl ändå något av en saltomortal, om jag får använda ett sådant uttryck. Herr Tobé är litet käckare på den punkten. Han anför med bestämdhet att det måste finnas möjligheter att hävda riksplaneintentionerna även på lokal nivå. Han påstod också att jag hade rest kravet att han skulle omgående här i debatten redovisa alternativ till de förslag som finns i den promemoria vi offentliggör i dag. Det har jag verkligen inte begärt av herr Tobé.

För att ge honom en rejäl chans att läsa vår promemoria och att fundera skall jag därför inte fortsätta den detaljdebatt som vi skulle kunna föra rätt länge här om tänkbara lösningar i dessa sammanhang. Men detta får vi väl återkomma till sedan remissbehandlingen är avklarad och det slutgiltiga förslaget skall läggas fram.
Fru talman! När det gäller möjligheterna för en regeringsledamot att besvara en konkret fråga utan att därmed kränka underordnade myndigheter, är säkerligen civilministern och jag i princip överens. Den saken behöver vi inte debattera särskilt mycket. Men jag hävdar fortfarande — och där finns en skiljaktighet i bedömningen — att den fråga som jag ställt ligger på ett annat plan. Den ligger på ett mycket vidare plan. Om man har inställningen att ett naturskyddsområde, som är utpekat i en sådan här riksplaneskiss, skall vara okränkt, så bör man väl kunna svara ja eller nej på frågan om det är lämpligt att dit förlägga en oljehamn. Jag tror inte att det skulle kränka underordnade myndigheter på något sätt, om statsrådet gav uttryck för en uppfattning i ett sådant ärende. Men det är inte mycket att träta om. Vi har olika uppfattningar om hur man bör agera i just det här sammanhanget. Jag bara noterar det. Principiellt tror jag inte att vi har olika uppfattningar, men i den här frågan tycker jag nog att civilministern hade kunnat krypa ur det försiktighetens bo som ett statsråd ofta måste befinna sig i med hänsyn till underordnade myndigheter. Civilministern tyckte att jag hade gjort en saltomortal, när jag deklarerade att den kommunala självbestämmanderätten skulle lämnas okränkt. Om civilministern var förvånad över detta, så är jag minst lika förvånad över hans reaktion. Jag har inte föreställt mig att civilministern, med hans inställning till dessa frågor, skulle anse att möjligheten att genomföra de olika planerna och konkretisera det positiva intresset för miljövården förutsätter att man upphäver den kommunala självbestämmanderätten eller avsevärt naggar den i kanten. Det har jag inte ett ögonblick föreställt mig. Jag upprepar vad jag sade i mitt förra inlägg: Detta problem bör kunna lösas med bibehållande av den kommunala självbestämmanderätten okränkt. Jag anser inte att man behöver göra något våldsamt ingrepp på det området, utan jag hoppas och tror att det skall bli möjligt att lösa frågan på det sätt jag förespråkar.
Fru talman! Jag skall bara för tydlighetens skull säga att jag för eget vidkommande inte uppfattar det principiellt så att man kränker den kommunala självbestämmanderätten, om man hävdar vad vi kallar för ett riksintresse gentemot kommunen. Vi måste ju ändå ha den uppdelningen av hanteringen av frågorna att vi konstaterar att vissa frågor är riksfrågor och därför skall betraktas som statliga angelägenheter samt avgöras av statliga organ. Andra frågor är lokala frågor och kan avgöras av kommunala organ. Om vi har den arbetsordningen — och det måste vi ha — kränker man inte därmed den kommunala självbestämmanderätten. Men jag fick närmast intrycket att herr Sjönell ville slå vakt om den kommunala självbestämmanderätten i detta sammanhang så långt, att vi inte skulle kunna hävda riksplaneintressen gentemot kommunerna. Jag är emellertid glad om jag missförstod honom på denna punkt.

Fru talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat mig om tillämpningen av barnavårdslagens bestämmelser om omhändertagande av barn. Sedan ett barn enligt barnavårdslagen omhändertagits för samhällsvård eller för utredning, är det barnavårdsnämnden som har ansvaret för barnet och som bestämmer var barnet skall vara placerat. Omhändertagandet kan ske på föräldrarnas begäran eller med deras samtycke men det kan också ske mot föräldrarnas vilja, t.ex. då föräldrarna av någon anledning visat sig vara olämpliga som fostrare. Oavsett anledningen till att beslut fattats om omhändertagande innebär beslutet att barnet inte längre skall vistas i sitt hem. När föräldrarna själva begärt omhändertagande eller samtyckt till en sådan åtgärd torde några problem inte uppstå vid barnets flyttning. Annorlunda förhåller det sig i de fall då omhändertagandet skett mot föräldrarnas eller annan vårdnadshavares vilja. Förflyttningen av barnet kan då vara förenad med svårigheter. Dessa svårigheter har i olika sammanhang uppmärksammats av socialstyrelsen som meddelat anvisningar för att underlätta barnavårdsnämndernas handlande i de ömtåliga situationer som kan uppstå i samband med att ett barn skall skiljas från sin vårdnadshavare. Socialstyrelsen har därvid framhållit vikten av att den som handlägger ärendet försöker få en god kontakt med föräldrar och barn och inriktar sig på att få ett samarbete till stånd med dem. Det har vidare påpekats att föräldrarna och barnet så tidigt som möjligt bör få kännedom om den åtgärd som kan komma att vidtas av barnavårdsnämnden. Sålunda bör upplysningar så snart som möjligt lämnas om den tilltänkta placeringens art och tillfälle beredas föräldrarna och barnet att tala med utredaren om det hem eller den institution, där nämnden avser att placera barnet. Dessa anvisningar från socialstyrelsen står i överensstämmelse med 21 kap. föräldrabalken och de tillämpningsföreskrifter som utfärdats i anslutning därtill. Dessa bestämmelser innebär att hämtning och annan åtgärd beträffande barnet skall utföras på ett för barnet så skonsamt sätt som möjligt. Även om barnavårdsnämnden eftersträvar att handlägga samhällsvårdsärenden i samförstånd med föräldrar och barn, måste man likväl räkna med att detta inte alltid är möjligt. Man kan inte bortse från att det finns fall, där samarbetsvilja och förståelse för barnavårdsnämndens verksamhet helt saknas. Erfarenheten har visat att barnavårdsnämnderna i allmänhet sköter de ömtåliga uppgifter, som det här är fråga om, på ett riktigt sätt. Såväl gällande bestämmelser som socialstyrelsens anvisningar ger enligt min mening en god vägledning till barnavårdsnämnderna vid handläggandet av dessa svåra frågor. Detta utesluter givetvis inte att behov kan finnas av ytterligare information. Jag förutsätter därför att socialstyrelsen uppmärksamt följer detta behov och på lämpligt sätt verkar för att sådan information meddelas. Förekommande kurser och konferenser rörande barnavårdsfrågor är därvid av stor betydelse.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Odhnoff för svaret — det kom också relativt snabbt, och det är vi inte vana vid här i huset. Jag är helt medveten om de många gånger ömtåliga situationer i vilka dessa ärenden måste handläggas. Jag betonar också i interpellationen att det är nödvändigt att barnavårdsnämnderna kan agera effektivt när misstanke om barnmisshandel förekommer. Sedan barnet varit omhändertaget i fyra veckor måste nytt beslut fattas, och det beslutet är avgörande för ett fortsatt omhändertagande. Av Råd och anvisningar från socialstyrelsen framgår att polisutredning ofta behöver vara klar innan barnavårdsnämnden kan ta ställning till ett definitivt omhändertagande av barnet. Barnavårdsnämnderna måste uppenbarligen själva bedöma huruvida misshandel förekommit eller inte. Tillgång på juridisk expertis skulle då många gånger vara nödvändig. Jag vet att man har rätt att utnyttja sådan expertis men man gör det kanske inte alltid. Jag är alltså väl medveten om svårigheterna. Statsrådet hänvisar också till socialstyrelsens anvisningar, och jag förmodar att de studeras av dem det vederbör. Inte desto mindre tyder vissa fall av omhändertagande på att dessa kunnat göras på ett gentemot parterna mera humant sätt. Men får jag tolka statsrådets upplysning om att kontakt skall tas och upplysningar lämnas parterna om den tilltänkta placeringens art osv. som ett led i strävandena till förbättring härvidlag? I så fall är jag tacksam. Jag tror att de flesta nämnder sköter sina ömtåliga uppgifter på rätt sätt; jag har ingen anledning att misstänka något annat. Men det utesluter inte att uppsikt måste ske och upplysning lämnas om de tillämpningsföreskrifter som finns så att de också efterlevs. Jag hälsar därför med tillfredsställelse statsrådets meddelande om de ytterligare informationer som socialstyrelsen skall lämna i hithörande frågor — det är uppenbart att de väl behövs. I förhoppning om att jag tolkat statsrådet rätt tackar jag än en gång för svaret.

Fru talman! Jag vill understryka vad som nyss sades om angelägenheten av att barnavårdsnämnderna skaffar sig tillgång till juridisk expertis i större utsträckning än som skett efter de rekommendationer som statsmakterna har meddelat. Det är besvärliga och ömtåliga situationer både socialt och många gånger även juridiskt som uppkommer i dessa fall. Risken är inte bara att barnavårdsnämnden handlar på ett felaktigt sätt; det kan också hända att det inträder en handlingsförlamning så att man inte vågar ingripa där så är påkallat. Jag såg nyligen ett exempel på det vid den domstol där jag arbetar. En 15-åring begick brott, upptäcktes och begick brott på nytt, upptäcktes och begick brott på nytt. Men han blev inte omhändertagen av barnavårdsnämnden utan åklagaren var tvungen att begära honom häktad, vilket är en väldigt tråkig utväg när det gäller en sådan ungdom. Åklagaren lyckades till slut få kontakt med barnavårdsnämnden, som då meddelade att anledningen till att man inte kunnat göra ett omhändertagande — som ju skall beslutas av ordföranden — var att ordföranden låg i förkylning hemma i sin bostad och därför inte kunnat anträffas. En sådan valhänthet i handläggningen är naturligtvis beklaglig, även om detta inte är symtomatiskt utan ett undantagsfall. Åklagaren fick meddela vederbörande tjänsteman att man skulle gå hem till ordföranden och få hans underskrift, och så uppsköts häktningsförhandlingen ett par timmar för att pojken inte skulle behöva bli häktad. Det ordnade sig sedan till det bästa genom att han i stället fick ett fosterhem. Regeringen kan väl inte föreskriva någon skyldighet i det här sammanhanget, men kunde statsrådet verka för att de rekommendationer som hittills har givits om tillgång till juridisk expertis — inte nödvändigtvis i form av heltidsanställda tjänstemän, men i form av möjlighet till konsultering hos en erfaren jurist — tror jag att många besvärliga situationer skulle kunna klaras bättre än vad som nu ibland är fallet.

Fru talman! Jag kan självfallet inte gå in i någon diskussion om det fall som herr Ernulf drar upp här, och jag kan heller inte ta upp det som herr Larsson i Staffanstorp är inne på. Men självfallet är det ytterst beklagligt med varje lagstridig eller annars olämplig åtgärd som myndighet vidtar på detta väldigt känsliga område. Om fel begås måste ju tillsynsmyndigheterna gripa in. Detta kan ske med enkla medel, och det finns också andra medel som man kan ta till för att rätta det som har brustit. Herr Ernulf berörde önskemålet att juridisk expertis bör vara företrädd, och herr Larsson i Staffanstorp var också inne på det i sitt anförande.

Fru talman! Jag vill tacka för det som statsrådet Odhnoff sade nu. Det är klart att tillsynsmyndigheterna väl griper in så småningom, men ibland kan det tyvärr gå litet tid, och det är inte alltid så bra. Jag har uppenbarligen, som jag sade, tolkat statsrådets uttalande rätt, och jag räknar med att det verkar välgörande på dem ute i landet som har hand om de här frågorna så att de får en viss ledning av det. Detta var också närmast min avsikt med interpellationen.

Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Fenoltransporter på väg förekommer i vårt land i viss utsträckning, exempelvis från Göteborg till industrier i Perstorp och Höganäs. Den övervägande delen av sådana transporter sker dock i cisternvagnar på järnväg. Enligt giftoch bekämpningsmedelsförordningarna skall hälsofarliga varor och bekämpningsmedel hanteras så att riskerna i möjlig mån begränsas. Vidare skall transport av hälsofarliga varor och bekämpningsmedel ske under förhållanden som med hänsyn till varans eller bekämpningsmedlets beskaffenhet kan anses fullt betryggande. Giftnämnden har lämnat vissa anvisningar beträffande emballage och åtgärder vid läckage m.m. Den statliga utredningen om transport av farligt gods på väg har i ett betänkande som överlämnades förra året föreslagit att Sverige skall ansluta sig till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg , varigenom betydligt strängare säkerhetsföreskrifter än för närvarande skulle komma att gälla för de internationella vägtransporter av farligt gods som berör svenskt område. Detta förslag har enhälligt tillstyrkts vid remissbehandlingen. Utredningen har därefter inriktat sitt arbete på de nationella transporterna. Syftet är härvidlag att komma fram med förslag till bestämmelser och åtgärder för att åstadkomma en komplettering och en kraftig skärpning av gällande säkerhetsföreskrifter när det gäller inrikes vägtransport av alla slags hälsooch miljöfarliga ämnen, inklusive fenol, och en mer effektiv kontroll av att dessa föreskrifter följs. Sedan även detta betänkande framlagts och remissbehandlats avser regeringen att så snart som möjligt underställa riksdagen frågan om den fortsatta regleringen av såväl internationell som inrikes vägtransport av farligt gods.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det fastslås ju tydligt att vi också på vägar i Sverige har transporter av det slag som förekom i Danmark i samband med olyckan, även om den övervägande delen av sådana transporter sker i cisternvagnar på järnväg. Den andra frågan som jag ställde har kommunikationsministern besvarat på ett sådant sätt att jag anser mig med all rätt kunna tolka hans uppfattning så att de bestämmelser som för närvarande finns för dylika transporter inte kan anses vara tillfredsställande. Då är frågan vad som kan göras för att få bättre säkerhet på detta område. De betydande problemen angående transport av giftiga och andra farliga varor har ju varit föremål för internationell uppmärksamhet, och det har även träffats särskilda överenskommelser. I statsrådets svar nämns överenskommelsen ADR om internationella transporter av farligt gods. Enligt vad jag inhämtat har en sådan överenskommelse träffats redan 1957, och flera europeiska länder anslöt sig till denna konvention redan vid det tillfället, men Sverige har inte anslutit sig. Den utredning som tillsattes av Kungl. Maj:t 1964 har efter dessa år presenterat ett betänkande 1971, där man föreslår att Sverige skall ansluta sig till denna internationella överenskommelse. Men nu håller man på och utreder hur man skall förfara med tillämpningen av dessa bestämmelser för transporterna inom landet. Då blir frågan: Hur lång tid skall det dröja?

Man frågar sig vidare om det inte hade funnits anledning att i avvaktan på dessa nya bestämmelser utfärda några provisoriska säkerhetsföreskrifter för transporterna. Man kunde möjligen tänka sig att landsvägstransporter av detta slag skedde under viss eskort. Om det förekommit något sådant i Danmark hade väl den olycka som där inträffade aldrig hänt.

Herr talman! Det är väl en överloppsgärning att säga att jag tillmäter interpellantens frågor en mycket, mycket stor betydelse. Jag kan emellertid understryka detta genom att tala om, att jag redan i slutet av januari i år, just med anledning av den danska olyckan, hade en omedelbar överläggning med ordföranden i utredningen hos oss angående befordran av farligt gods på väg. Och jag ställde samma fråga till utredningens ordförande i januari som herr Löfgren här ställer till mig om när utredningen kan tänkas komma med sitt förslag. Jag fick då det svar som jag nu kan lämna, nämligen att redan under maj i år lägger utredningen fram förslag till organisatoriska och författningsmässiga åtgärder inom sitt arbetsomiråde. De förslagen avser, som jag nämnde i mitt interpellationssvar till herr Löfgren, att ”åstadkomma en komplette ring och en kraftig skärpning av gällande säkerhetsföreskrifter när det gäller inrikes vägtransport av alla slags hälsooch miljöfarliga ämnen”. Utöver detta — det är alltså förslag som vi får i maj — har jag som en alldeles extra och som jag tycker helt naturlig åtgärd hos den danska regeringen hemställt att få ta del av den utredning som görs med anledning av olyckan i Danmark, för att kunna lägga det materialet som en komplettering till allt det egna materialet hos oss. Jag vill också påpeka att förekomsten av en svensk översättning av de omfattande tekniska och säkerhetsmässiga föreskrifterna i ADR, som genom den tidigare nämnda utredningens försorg publicerades förra året, säkerligen på sitt sätt har bidragit till att klargöra vilka säkerhetskrav som framgent kan komma att ställas och därigenom även medverkat till säkrare transporter. Får jag sedan, utöver det som herr Löfgren och jag här har diskuterat, säga att problemet att begränsa risken för haverier och deras skadeverkningar ändå inte bara är en lagstiftningsfråga. Det är också i hög grad en fråga om information och utbildning. Det gäller bl.a. att förmå industrier och transportföretag att inse sitt ansvar och få dem att följa föreskrifter, vilkas efterlevnad ofta kan uppfattas som tidsödande, besvärlig och ekonomiskt betungande för dem som skall tillämpa bestämmelserna men vilkas slutresultat ändå kan vara större säkerhet vid transporterna.
Herr talman! Jag är givetvis mycket tacksam för att kommunikationsministern nu kunde komplettera sitt svar med uppgiften att den tillsatta utredningen kommer att framlägga sitt kompletterande betänkande så pass snabbt. Jag tyder också kommunikationsministerns uppgifter i övrigt så, att han med stort intresse följer dessa frågor och verkligen så snart som möjligt vill åstadkomma förbättrade förhållanden inom detta område av riskabla transporter. Jag tackar på förhand för att jag kan räkna med att kommunikationsministern kommer att handla så snabbt som det någonsin är möjligt.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att vi har motionerat i denna fråga och bl.a. tagit upp säkerhetsfrågorna i punkten 5 av slutklämmen i motionen 1211. Det är med glädje som jag har tagit del av kommunikationsministerns svar på den framställda interpellationen och kunnat konstatera att Sverige skall ansluta sig till ADR liksom att regeringen kommer att utfärda skärpta bestämmelser för nationella transporter. Det är också tillfredsställande att förslag i dessa stycken kommer att framläggas så snabbt som i maj månad i år. Men sedan vill jag beröra den fråga som kommunikationsministern var inne på, nämligen transportföretagens ansvar. Där är den stora svårigheten just den struktur som godstransporten på landsvägarna har här i landet. Vi har nämligen en rik flora av olika transportföretag, från enbilsåkare och företag med fem sex bilar och verkligt stora företag. Det finns faktiskt företag som endast arbetar med vinstintresset för ögonen och ifrågasätter om det över huvud taget behövs några säkerhetsbestämmelser. Vi har diskuterat detta tidigare. Ja, företagen går t.o.m. så långt att man ändrar dreven i bilarnas växellådor för att få chaufförerna att köra fortare och lura dem att tro att de inte kör fortare än lagen medger. Då förstår vi vilken anvarskänsla man har i sådana företag. Vi har också konstaterat — jag har erfarit det av rapporter till Svenska transportarbetareförbundet — att chaufförerna ibland hotas med avsked, om de inte överträder gällande lagbestämmelser. Chaufförer har förklarat att de kör så länge som lagen föreskriver och att de sedan måste göra uppehåll och övernatta för att utföra transporten lagenligt. Men då har de ställts inför hotet: Om inte du vill köra, så tar vi en annan chaufför. Därmed har de tvingats till lagöverträdelser. Ett annat problem är de s.k. enbilsföretagen. När det gäller dem spelar det nästan ingen roll vad vi har för bestämmelser; där körs det så länge det går. Man bestämmer själv — man äger bilen och kör den själv — där chansas det vilt. Åker man fast så betalas böterna för överträdelserna, åker man inte fast så är allt gott och väl. Får vi rigorösa bestämmelser om transporter av farligt gods, hur skall vi då förmå dessa enbilsåkare att följa dem? Det är nästan omöjligt att få till stånd en så effektiv bevakning av efterlevnaden att man kan fånga upp alla överträdelser — kommunikationsministern känner mycket väl till förhållandena; Transport har vid flerfaldiga tillfällen påtalat dem. Det behövs en väsentlig förändring av strukturen på företagarsidan för att få till stånd en bättre efterlevnad av bestämmelserna, vare sig de nu blir skärpta eller ej. Man måste helt enkelt rensa bort den form av små företag som finns; enbilsföretagen måste försvinna. Dessutom måste man få fram andra arbetsformer för chaufförerna, speciellt när det gäller transporter av farligt gods. Chaufförerna kör på ackord. Man vet ju själv hur det är: det tubbar många till överträdelser i onödan. Här borde transportörerna betala vad det kostar, en riktig lön så att chaufförerna inte behövde tänka på sin förtjänst utan kunna köra lugnt och sansat och sätta säkerheten i första rummet. Därmed skulle man komma ifrån många av olyckorna i trafiken. Jag vill inte förorda att alla lastbilsoch långtradarchaufförer här i landet skall få månadslön t.ex. lagstiftningsvägen — det tror jag inte är genomförbart nu — men jag tror att detta kan vara en tankeställare för kommunikationsministern, som borde överväga saken, speciellt när det gäller transporterna av farligt gods.

Då tror jag att man har större nytta av skärpta bestäm melser.
Herr talman! Jag har inget att tillägga till herr Löfgren.

När denna proposition kommer tror jag att herr Hallgren och jag och gärna fler får anledning att närmare gå in i diskussion om dessa frågor, som i sig är mycket viktiga och som naturligtvis kan sägas ha ett samband med frågor om transporter över huvud taget, även kanske med den fråga vi nu diskuterar.

Herr talman! Jag vill bara helt kort kommentera något av vad herr Hallgren sade. Han anser sig kunna påstå att företagare inom transportväsendet tubbar sina anställda till att bli lagöverträdare. Det är givetvis en mycket allvarlig beskyllning, och jag vet inte om herr Hallgren verkligen har belägg för sina uppgifter. Hur det än förhåller sig med den saken finns på detta område lagbestämmelser som gör det möjligt att beivra och bestraffa sådana brott. Diskussionen i dag föranleds av att vi saknar lagbestämmelser för att klara säkerheten vid de nu aktuella transporterna. De beskyllningar som herr Hallgren slungade fram får givetvis stå för hans räkning, men jag har velat säga att den kår, mot vilken dessa beskyllningar riktades, inte borde behandlas på det sättet.
Herr talman! Det vore mig främmande att säga någonting som jag inte har täckning för. Jag sade ju bl.a. att vi tagit del av rapporter till avdelningar inom Transportarbetareförbundet, vari medlemmar har meddelat att de hotats med avsked om de inte utför körning enligt order, vilket inneburit lagöverträdelser. Vi har ju här behandlat ett ärende, som föranleddes av att Transportarbetareförbundets styrelse påtalat för kommunikationsministern att ett företag utan förarens vetskap ändrade drevet i växellådan, så att färdskrivaren kom att visa felaktiga uppgifter och därmed också hastighetsmätaren. På det sättet kom chauffören omedvetet att överträda lagen. Men medvetet måste det väl ha varit från företagets sida. Det är den låga moralen hos företagen — speciellt de mindre och medelstora — som jag anser det vara väsentligt att komma åt. Jag tror att företag som exempelvis Svelast aldrig skulle komma på tanken att manipulera på det sättet. Men vi har bevis för att sådant har förekommit, och jag tror att det finns fler i denna kammare som känner till detta förhållande.
Herr talman! Om det är riktigt som herr Hallgren säger, att ni har bevis för detta, och om ert förbund vill slå vakt kring rejäla bestämmelser och efterlevnaden av dessa, har ni då beivrat dessa saker och fört dem till åtal? Jag vill inte att någon företagare skall skonas och skyddas, om han tubbar till olagligheter. Men det är väl den som lämnar sådana uppgifter som bör bevisa att de är riktiga och se till att'saken förs till åtal, så att man kan åstadkomma rättelse enligt gällande svensk lag.
Herr talman! Jag vill bara upplysa om att åtal förekommit. Det är väl heller inte obekant — det upplyste bl.a. kommunikationsministern om — att Transportarbetareförbundet när det gällde fallet med manipulation i växellådan tillskrivit kommunikationsministern. Det finns nämligen inga lagbestämmelser som förbjuder att man ändrar ett drev i en växellåda, så att färdskrivaren visar fel. Dessutom är bestämmelserna över huvud taget på detta område så vaga att det är mycket lätt att komma undan. Vi behöver en omstrukturering av hela landtransportväsendet för att det skall bli ordning. Jag tror inte att man kan lösa dessa frågor förrän chaufförerna slipper ifrån ackordshetsen och får möjlighet att arbeta under lugna och betryggande omständigheter, där det inte förekommer sådana här manipulationer. Det är min bestämda uppfattning.

Herr talman! Herr Polstam har frågat mig om jag anser att den privata bilförarutbildningen motsvarar de högt ställda kraven på körkortsutbildning vid trafikskola och om det är ett trafiksäkerhetsintresse att statens trafiksäkerhetsverk främjar den privata bilförarutbildningen genom att tillhandahålla ett ”paket” för nämnda utbildning. Frågan om privat förarutbildning — dvs. utbildning under ledning av privatperson som inte är lärare vid trafikskola — har övervägts vid flera tillfällen. Bland skälen för den privata förarutbildningen har åberopats hänsynen till glesbygdens befolkning, som i de flesta fall skulle åsamkas höga kostnader och en besvärande tidsspillan för att skaffa körkort, om obligatorisk trafikskoleutbildning skulle gälla som villkor för förarprov. Detta var bl.a. anledningen till att Kungl. Maj:t i propositionen 55 år 1967 uttalade att förbud mot privat förarutbildning inte för närvarande bör uppställas. Uttalandet godtogs av 1967 års riksdag. Motionsvis framförda förslag om sådant förbud har avvisats av 1968 och 1969 års riksdagar. I anslutning till propositionen 55 år 1967 uttalade sig statsmakterna för vissa riktlinjer beträffande förarutbildning och förarprov som innebär bl.a. följande: Fastställda kursplaner, anvisningar och kursböcker skall göras lättillgängliga för envar. Utbildningskort skall föras för varje elev oavsett om utbildning sker i trafikskola eller ej. Utformningen av detta skall vara sådan att vederbörande utbildare tvingas intyga att kursplanens olika moment genomgåtts och behärskas av körkortssökanden. Prövningen av privatutbildade aspiranter skall vidare ske med beaktande av att denna utbildningsform likväl i vissa hänseenden inte kan väntas ge samma kunskap och färdighet som undervisning i trafikskola. Såväl det muntliga förhöret som körprovet skall vara mera ingående då privatutbildad aspirant prövas. Om man inte kan förbjuda privat förarutbildning — och jag anser det skäl som anförts häremot alltjämt bärande — är det angeläget att denna utbildning och proven med de privatutbildade sker enligt de uppdragna riktlinjerna. Härigenom kan man säkerställa att den privata förarutbildningen motsvarar de krav som uppställts. Att trafiksäkerhetsverket tillhandahåller ett ”paket” för den privata förarutbildningen ser jag som ett naturligt led i verkets arbete på att skapa betingelser för en privat förarutbildning enligt statsmakternas riktlinjer. Utöver verkets kursplan för förarutbildning samt vissa metodanvisningar innehåller ”paketet” information om de krav som gäller för läraren samt uppgifter om bestämmelser som gäller för övningskörning och om hur övningsfordonet bör vara utrustat. Vidare ingår i ”paketet” utbildningskort för anteckning om utbildningens förlopp samt skylt för utmärkning av bilen när övningskörning pågår. Trafiksäkerhetsverkets tillhandahållande av ”paketet” är självklart inte ett uttryck för någon önskan att uppmuntra till ökad privat förarutbildning.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Jag vill också be om överseende, då jag kanske blir litet mångordig. De ungas andel av trafikolyckorna med dödlig utgång eller personskador är omvittnad och även dokumenterad. Numera avläggs körkortsprov i så nära anslutning till körkortsåldern som möjligt, vilket medför att nästan alla bilförardebutanter återfinns i åldrarna 18—25 år. Ett elementärt krav för ökad säkerhet i denna utsatta åldersgrupp är inte bara ett godkänt körkortsprov, som av praktiska skäl inte kan bli särskilt omfattande, utan en bakomliggande gedigen utbildning, som bilförardebutanten kan falla tillbaka på i de situationer vederbörande kommer att möta som bilförare. Samhället har vidtagit betydelsefulla och kostnadskrävande åtgärder för att kontrollera bilförarutbildningen och ge den ett allsidigt innehåll. För att driva trafikskola krävs särskilt tillstånd, och trafikskolornas personal skall ha särskild behörighet. Lärarpersonalen vid trafikskolorna utbildas numera i samhällets regi, och läroböcker som används i denna utbildning skall vara godkända av tillsynsmyndigheten, statens trafiksäkerhetsverk. De övningsbilar som av trafikskolorna används vid utbildningen skall vara utrustade på särskilt sätt, bl.a. med dubbelkommando, så att läraren alltid skall kunna bromsa fordonet och frikoppla motorn. Liknande tvingande regler finns inte för bilar som används för privat övningskör ning; det finns endast rekommendationer om hur fordonet skall vara utrustat. Den allra vanligaste svenska personbilen har dessutom handbromsen ”på fel sida”, dvs. till vänster om förarsätet, där en lärare inte kan nå den i en kritisk situation. Den 1 december 1970 fastställde statens trafiksäkerhetsverk ”Kursplan för förarutbildning — personbil/lätt lastbil”. I den skärptes fordringarna på utbildningens omfattning och kvalitet, vilket också medförde ökade krav på trafikskolornas personal. I bjärt kontrast till detta står privatutbildningen. Bilförarutredningen anförde i sitt betänkande år 1965, att den mot bakgrund av vad den anfört med större fog än tidigare skulle kunna driva tesen om förbud mot all privat förarutbildning. Detta hade varit logiskt och konsekvent för att härigenom ge samhället kontroll av all bilförarutbildning. Emellertid drog utredningen inte denna slutsats utan föredrog ett bibehållande av den privata utbildningen. Inledningen till anvisningarna för privat körkortsutbildning har fått ett innehåll som måhända återger de bakomliggande intentionerna för ett bibehållande av den privata förarutbildningen, men den ger knappast några uttryck för allvaret med och målsättningen för utbildningen. Bilförarutredningen tillmätte förslaget om vidgad trafikundervisning i de allmänna skolorna en väsentlig betydelse i trafikutbildningen. Ett genomförande av förslaget innebär att varje elev får en trafikutbildning som i princip motsvarar den som kommer att krävas vid teoriprov för förarkompetens. Eftersom bilförarutredningen själv ansåg sig med större fog än tidigare utredningar ha kunnat föreslå förbud mot privat förarutbildning måste dess kompletterande utbild ningsförslag tillmätas största vikt. Förslaget om trafikutbildningen i skolan har ännu inte genomförts, varför själva grunden för bilförarutredningens förslag om privat bilförarutbildning synes ha fallit. De privatutbildade förarna kan inte på annat sätt än genom privatutbildaren och litteraturen inhämta de teoretiska kunskaperna. I proposition nr 55 år 1967 anförde dåvarande kommunikationsministern, liksom statsrådet Norling nu i svaret, att privatutbildningen inte kan väntas ge samma kunskap och färdighet som undervisning i trafikskola, varför prövningen av privatutbildade aspiranter skall ske med beaktande härav. Tyvärr är det bara att konstatera att detta inte medhinns, i varje fall inte överallt. Det hade varit helt i linje med samhällets strävanden att skapa större trafiksäkerhet, om trafiksäkerhetsverket i ett inledande kapitel i anvisningarna hade fram hållit förarutbildningens betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt, vikten av att läraren själv är förtrogen med utbildningens teoretiska innehåll och av att vara en bra pedagog. Nu begränsar sig trafiksäkerhetsverket till att framhålla att läraren måste ha fyllt 21 år och ha haft svenskt körkort i minst tre år — detta är alltså enligt vägtrafikförordningen. Läraren måste också ha vana och skicklighet i fråga om körning med det slag av fordon, som körningen avser. Här talas endast om körskicklighet, men ingenting om teoretiska kunskaper. Ändå sade dåvarande kommunikationsministern i propositionen av år 1967, att det är av väsentlig betydelse att tillse att även den privata förarutbildningen inte koncentreras till bara det praktiska handhavandet av fordonet utan även omfattar de bl.a. från trafiksäkerhetssynpunkt viktiga teoretiska kunskaperna. Med det här 20-kronorspaketet följer också, såsom statsrådet nämnde i svaret, ”Anmälan till förarprov” på vilket är påtecknat ”Utbildningsbevis”. Där skall läraren intyga att samtliga utbildningsmoment genomgåtts och behärskas av sökanden. För mig förefaller det närmast otroligt, utom i sällsynta undantagsfall, att en för uppgiften inte särskilt utbildad person skall kunna underteckna ett sådant intyg eller bevis. I interpellationen ifrågasätter jag, om man inte främjar den privata bilförarutbildningen genom att tillhandahålla det här 20-kronorspaketet. Glädjande nog svarar kommunikationsministern, att Trafiksäkerhetsverkets avsikt självklart inte har varit en önskan att uppmuntra till privat förarutbildning. Jag vill också gärna tro, att avsikten har varit att på något sätt hjälpa och leda dem som privat utbildar körkortsaspiranter. Trots detta kan det ändå förväntas, att initiativet leder till en icke önskad ökning av den privata utbildningen. Den är av allt att döma som regel så underlägsen samhällets utbildningskrav på bilförarna, att det kan anses vara en från trafiksäkerhetssynpunkt negativ åtgärd som man nu har vidtagit. Det kan givetvis också ifrågasättas, om det är särskilt lämpligt att en statlig myndighet, som skall utöva tillsyn över den yrkesmässiga utbildningen av bilförare, pröva tillstånd att bedriva trafikskola och meddela behörighet för personalen samt godkänna läromedel, på sätt som nu skett engagerar sig i försäljningsverksamhet, som direkt kan motverka strävandena att höja kvaliteten på bilförarutbildningen. Uppfattningen att privatutbildningen borde bibehållas av hänsyn till glesbygdens befolkning grundar sig på felaktiga förutsättningar. Statens prisoch kartellnämnd har i sin utredning om trafikskolorna år 1969 framhållit, att det är relativt sett vanligare, att man utnyttjar möjligheterna att avlägga körkortsprov som privatist i storstäderna än vad fallet är i övriga delar av landet. Nära 40 procent av antalet prov har avlagts i de tre storstadsområdena, och Stockholm ensamt svarar för 30 procent. Om det vore enbart för att hjälpa glesbygdens befolkning, då skulle problemet trots allt inte vara riktigt så stort. Systemet utnyttjas i stället av den bilburna ungdomen i större städer och tätorter och främst bland sådana som inte kan erhålla lämplighetsintyg eller som har fått negativa sådana. Det är en form av maskerad olovlig körning, och den sker dessutom i vissa fall i alltför gamla och slitna bilar. Rikspolischefen har tagit upp det här problemet dels 1969 vid NTF:s årsmöte och dels vid en kurs hösten 1970. Jag ber att få citera 1969 års uttalande: ”Vidare är kanske tiden snart inne att ta upp till övervägande, om det inte är dags att förbjuda den privata övningskörningen och föreskriva att förarprov inte får avläggas med mindre sökanden företer bevis om att han genomgått utbildning i godkänd trafikskola.” År 1970 sade rikspolischefen: ”Den privata körskoleutbildningen måste stoppas. Det gäller också att gallra bättre bland våra körkortsinnehavare. Speciellt bland dem som förorsakar olyckor. Det allra nyaste inom körskoleutbildningen är som bekant, att den mer eller mindre skall ske privat. Det bör absolut förbjudas, och i de fall där man skulle kunna tänka sig att tillåta privat utbildning, skulle man fordra att bilarna hade samma utrustning som en körskolebil.” Slutligen, herr talman! Under 20-årsperioden 1948-1968 har underkännandeprocenten i fråga om de trafikskoleutbildade varierat från högst 24 procent år 1949 till lägst 14 procent 1964 och 1965. Motsvarande andel underkända för de privatutbildade har under samma tid varierat mellan 50 procent år 1953 och lägst 28 procent år 1967. Vid inget tillfälle under perioden har således underkännandeprocenten för de trafikskoleutbildade varit lika hög som de lägsta underkännandeprocenten för de privatutbildade.

Herr talman! Jag skall mycket kort svara herr Polstam. Såvitt jag vet har varken han eller jag någon bärande statistik över att de privatutbildade bilförarna skulle ha förorsakat fler missöden eller olyckor i trafiken än de förare som haft förmånen att ha fått gå i en trafikskola. Herr Polstam talar om maskerad olovlig körning. Det är klart att man kan kasta ur sig ett sådant påstående om man vill.

I motsats till herr Polstam anser jag att man inte skall nonchalera och negligera dessa människors situation. När vi skall hjälpa och stödja människor som bor isolerat eller i glesbygder är det ofta lätt att säga att vi får lov att strunta i dem — de kan inte vara så många — och det får de finna sig i. Vi måste i stället tänka mer på andra ting. Herr Polstam talar hela tiden om utbildningskraven, utbildningskvaliteten, om riskerna osv. av att på det här sättet, som man mellan raderna förstår att herr Polstam menar, släppa ut halvfärdiga körkortsinnehavare i trafiken. Själv tar jag inte så lätt på den sidan av saken.

Det provet skall bygga på att de inte har haft yrkeslärarmässig utbildning. Det måste såvitt jag förstår innebära att de under den privata utbildningen, om de menar allvar med sitt körkortssökande, verkligen också måste ha haft de ambitioner som är nödvändiga om förutsättningarna är litet sämre jämfört med om man får gå den bekväma och vanliga vägen till någonting som man är ute efter att förvärva. Jag tror således inte att det är riktigt att på det här sättet försöka beskära de människors möjligheter som vi fortsättningsvis behöver hjälpa. Jag tror inte heller att vi skall dra alltför snabba växlar på att de som tar körkort utan att ha gått i trafikskola skulle vara några speciella olycksbarn i trafiken. Jag tror tvärtom, höll jag på att säga, att de när det gäller körskicklighet mycket väl kan konkurrera med oss andra som har haft förmånen — jag säger förmånen — att kunna ta körkort efter en mer normal utbildning.
Herr talman! Jag tror innerst inne att det kanske inte skiljer så mycket mellan kommunikationsministerns och min uppfattning. Jag förstår mycket väl problemen för dem som bor i Norrlands glesbygder och har långt till närmaste trafikskola. Jag förstår också rättvisekravet, men det är väl å andra sidan också ett rättvisekrav att den som skall avlägga körkortsprov har fått en riktig utbildning, inte bara för sin egen skull utan också med hänsyn till alla andra trafikanter i samhället. Det är nog alldeles riktigt att det inte finns någon bärande statistik som säger att de som har lärt sig köra bil privat är några speciella olyckskorpar. Däremot har det sagts att det lär finnas bevis för detta, men jag har inte sett dem. Det är alldeles riktigt, som kommunikationsministern misstänkte, att jag anser att dessa förare inte är färdiga. Jag menar att de släpps ut halvfärdiga i trafiken. Vad som kanske är det allra värsta är om de inte får den rätta läraren, som har det riktiga omdömet och kan inpränta hur viktigt det är att verkligen ta hänsyn i trafiken. Jag tror det är betydligt viktigare än om vederbörande till hundra procent kan manövrera fordonet. De här svårare proven, som kommunikationsministern talar om, är enligt vad jag kan förstå föreskrivna, men de som jag talat med säger i varje fall att tiden är så knapp att den här kategorin genomgår samma prov som övriga körkortsaspiranter. Ytterligare tid hinner man inte ägna åt dem. Det är möjligt att detta är fel, men det är i varje fall den information som jag har fått.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det snabba svaret men framför allt för den snabba handläggningen av ärendet och för den positiva innebörd som svaret har. Det vittnar om kommunikationsministerns intresse för de gotländska kommunikationsproblemen, som vi ju för resten tidigare har fått belägg för i form av den proposition om transportstöd till färjetrafiken som bifölls av riksdagen under fjolåret. Det skulle egentligen därmed kunna vara nog sagt, men jag vill ändå gärna begagna tillfället att göra några reflexioner, både omkring frågorna som ställdes och omkring svaret. Gotlands situation när det gäller sysselsättning, löneoch inkomstläge, skatteunderlag m.m. är bekymmersam. Näringsliv och service måste utvecklas om Gotland skall klara situationen i denna strukturomvandlingens tid. Kommunikationernas betydelse i dessa sammanhang är stor. Och speciellt för Gotland är goda flygförbindelser till rimliga priser av stor vikt. Det talas ibland om folkflyg — gotlänningarna, som saknar alternativa resemöjligheter i form av järnvägseller landsvägsförbindelser, är verkligen i behov av ett flyg som skulle kunna täckas av detta begrepp. Behovet avspeglar sig också däri att Gotland har ett bredare underlag av resenärer än andra landsdelar har.

Många av dessa resor är rabatterade, och det var inte minst därför den nya prissättning som infördes den 7 februari drabbade så hårt. Denna prishöjning vittnar om att någonting tydligen inte fungerar tillfredsställande. Man glömde bort gotlänningarna i hanteringen mellan Linjeflyg och luftfartsverket. Och ur regionalpolitisk synpunkt måste den högra handen veta vad den vänstra gör. Det kan inte anses tillfredsställande att de lättnader på persontrafikens område, som genom kommunikationsministerns försorg trädde i kraft den 1 februari vad det gäller färjetrafiken, faktiskt genom beslut på verksnivå riskerade att mer än konsumeras av de höjda flygpriser som trädde i kraft den 7 februari. Nu har detta rättats till, och prishöjningens verkan kommer att i det närmaste försvinna fr.o.m. den 1 april för på Gotland mantalsskrivna personer. Detta återställande av det prisläge som rådde före den 7 februari får emellertid betalas av de resande från fastlandssidan. En fråga som måste följas med uppmärksamhet framöver är vilken inverkan detta kan ha på turismen, vilken ju får betraktas som en näringsgren för Gotlands del. På litet längre sikt kommer i dessa sammanhang in den utredning av taxesystemet som nu pågår genom Linjeflygs försorg. Enligt uttalande i tidningspressen den 4 februari har Linjeflygs VD Arne Wickberg uttalat att denna utredning syftar till en grundlig översyn av taxestrukturen. Man vill också se om det går att genomföra relativt lägre taxor på de långa sträckorna. Detta är givetvis lovvärt och fullt i linje med de regionalpolitiska strävanden vi har i denna fråga. Men om man å ena sidan säger att full kostnadstäckning måste finnas för företaget i enlighet med 1963 års trafikbeslut och å andra sidan att man vill sänka priserna på de långa sträckorna, uppstår givetvis frågan: Vem skall betala? Gotlandstrafiken omfattar mer än en fjärdedel av Linjeflygs hela trafik. Jag vill begagna tillfället att till kommunikationsministern framföra den förhoppningen att det väl inte är på den delen man tänker balansera Linjeflygs ekonomi. Jag vill också framföra en synpunkt på litet längre sikt. Man kommer därvidlag in på vilka möjligheter som föreligger att sänka kostnaderna. Det gäller t.ex. en sådan fråga som införandet av den nya flygplanstyp som Linjeflyg har begärt att få använda. Jag vill säga att vi från gotländskt håll verkligen hoppas att Linjeflyg får det begärda tillståndet. Här kommer också in en annan och mycket brännbar fråga, nämligen om Bromma i fortsättningen skall få användas för inrikesflyget. Handelskammaren på Gotland har gjort den beräkningen att merkostnaderna för en omläggning av trafiken från Bromma till Arlanda i tidsförluster och ökade biljettkostnader skulle medföra ca 40 kronor per person och resa, vilket skulle medföra en merkostnad av ca 6 miljoner kronor per år enbart för Gotlandstrafiken. Ännu en viktig fråga som kan tas med i bilden är det statliga avgiftssystemet som faktiskt är ganska betungande. Över 20 procent av biljettpriserna i flygtrafiken på Gotland består av sådana avgifter. Jag vill avslutningsvis säga, att det säkerligen är nödvändigt med en grundlig översyn av samtliga dessa frågor. Jag vill uttala den förhoppningen att dessa överväganden sätts in i sitt regionalpolitiska sammanhang och att Gotlands problematik inte glöms bort när avgörandena på längre sikt skall ske. Herr talman! Jag ber än en gång att till kommunikationsministern få framföra ett tack för svaret på min interpellation.

Herr talman! I april 1972 inleds i Chile den tredje världshandelskonferensen, som speciellt kommer att behandla utvecklingsländernas situation. Även om handeln mellan i-länder och u-länder under de senaste åren har ökat, om man räknar i absoluta tal, har utvecklingsländernas relativa andel av den samlade världshandeln minskat. Sveriges handel med utvecklingsländerna visar stora olikheter när det gäller de geografiska regionerna. Handelsutbyttet med Latinamerika dominerar sedan länge, vilket bl.a. förklaras av de traditionella förbindelserna inom kaffehandeln. Den latinamerikanska exporten till Sverige har behållit en god ökningstakt. Under senare år har särskilt Asien men även Afrika ökat sina andelar av den svenska importen från u-länderna. Statistiska centralbyrån visar dock i sin statistik över utrikeshandelns länderfördelning under år 1971 att importen från utvecklingsländerna till Sverige minskade med 13 procent jämfört med 1970. I dessa siffror ingår dock inte oljor och fartyg. Sveriges export till utvecklingsländerna ökade under samma år med 16 procent. Som en jämförelse kan anföras att importen från Sydafrika steg med 35 procent under 1971, en ökning som huvudsakligen omfattade varuslagen färsk frukt, järn och stål samt andra metaller. Inför UNCTAD-konferensen har u-länderna i likhet med 1967 i Alger samlats till en konferens och sökt enas om ett handlingsprogram. Full enighet har inte uppnåtts mellan u-länderna på alla punkter, dock finns också punkter i programmet där u-länderna står eniga och där Sverige synes ha likartade uppfattningar. Det gäller bl.a. frågan om att stärka u-ländernas exportmöjligheter. En nordisk utredning från 1971 visar att u-ländernas information om marknadsförhållandena i de nordiska länderna är bristfällig. Utredningen rekommenderar de nordiska länderna var för sig att söka skapa organ för att bistå u-länderna med marknadsföring av deras exportprodukter. U-länderna — Limakonferensen — hemställer också att i-länderna tar bort kvantitativa restriktioner och icke-tariffära hinder för u-ländernas export av färdigvaror samt ökar marknadstillträdet till i-länderna för u-ländernas export av råvaror och jordbruksprodukter. Utvecklingsländerna hoppas också på bistånd från i-länderna vid lösning av kommande valutakriser, då u-länderna är speciellt känsliga för oro på valutamarknaden.

Under veckan den 12—18 mars anordnas arbetsplena onsdagen den 15 mars kl. 10.00 och torsdagen den 16 mars kl. 11.00. Onsdagssammanträdet kommer med all sannolikhet att forsättas på kvällen och det är inte uteslutet att det blir nödvändigt att anordna kvällsplenum även på torsdagen. KA Vid bordläggningsplenum tisdagen den 14 mars besvaras enkla frågor och interpellationer. Även sammanträdet fredagen den 17 mars blir ett bordläggningsplenum. Tid för detta sammanträdes början meddelas så snart det kan överblickas hur många interpellationssvar som kommer att lämnas på fredagen.
Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag är beredd att redovisa vilka åtgärder som företagits och som kan komma att bli aktuella med anledning av att svenska transportörer belastas med särskild vägavgift vid transporter i Norge. Den svenska regeringen tog i juni 1971 kontakt med den norska regeringen och framhöll angelägenheten av att den norska kilometeravgiften gjordes likvärdig för svenska och norska fordon. Som en följd av denna framställning har reglerna om norsk kilometeravgift för utländska fordon ändrats så att de överensstämmer med motsvarande regler för norska fordon.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
Vad jag åsyftade var möjligheten att åstadkomma likartade konkurrensvillkor för transportnäringen i gränsbygderna.

Om detta inte är möjligt, vilket det sannolikt inte är, borde väl en vägavgift införas på norska lastbilar som utför transporter i Sverige. Man skulle kunna tänka sig att den avgiften bestämdes till samma belopp som erläggs för svenska lastbilar i Norge. Som jämförelse kan jag nämna att i Finland har man nyligen höjt skatten på utländska fordon. Den utgör nu 50 finska mark per dag för tyngre fordon. Såvitt bekant är det en åtgärd som direkt har motiverats av önskvärdheten att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för finska och norska åkare.
Herr talman! Jag kan väl ge frågeställaren rätt i att det bara är halv rättvisa eller reciprocitet, eftersom likställigheten gäller vid körningar på norsk botten men inte på svensk botten. I det senare avseendet har vi emellertid inte möjligheter att ingripa. Enligt 1956 års konvention rörande motorfordon i internationell godstrafik skall vi i sådana här fall acceptera den situation som nu råder. Vi kan vända oss mot nationer som icke har anslutit sig till konventionen. Vi har gjort det t.ex. visavi Tyskland genom att ta ut en speciell dagavgift av tyska fordon som kör i Sverige. Men, som sagt, vi får i dagsläget finna oss i den här ofullständigheten med hänsyn till den konvention som jag omnämnde. Jag kan trösta frågeställaren med att avsikten är att vi den 1 januari 1974 skall gå över till en kilometerbeskattning här i Sverige och då löser sig denna fråga rent automatiskt.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat mig om jag är införstådd med planerna på att eventuellt göra skjutfältet Remmene i Västergötland till miloövningsfält omfattande ca 15 000—25 000 ha. Svaret är nej.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för det korta svaret på min enkla fråga. Jag känner mig skyldig att redovisa anledningen till att jag ställt denna fråga. Den bygger helt på en uppgift i civildepartementets utredning Hushållning med mark och vatten, som ger vid handen att en utbyggnad av Remmene fortfarande inte skulle vara utesluten. I nämnda utredning framhålles att det inom varje milo bör finnas ett övningsfält omfattande 15 000—25 000 ha och att i Milo Väst pansarövningsfältet i Skövde och eventuellt Remmene är aktuella för sådan utbyggnad. Det är litet förvånande att vi nu fått ett så klart och otvetydigt svar med hänsyn till att det i utredningen står att enligt uppgifter från försvarsstaben kan bl.a. pansarövningsfältet i Skövde och eventuellt även Remmene i första hand tänkas utvidgas till miloövningsfält. Det är helt förklarligt att denna uppgift har spritt oro i bygden, då som försvarsministern säkerligen känner till det redan fattade beslutet har givit anledning till irritation. Man har varit osäker om huruvida en vidare utbyggnad av fältet möjligen skulle vara aktuell.

Vid den tid när dessa uppgifter lämnades — frågan behandlades som bekant i maj förra året här i riksdagen — måste ju betänkandet Hushållning med mark och vatten ha varit under produktion. Det förekommer en del oro över att ni har så olika uppfattningar i detta avseende. Frågan är nu: Är det så att den vidare utbyggnaden av Remmene enbart är en fråga om tid och om vilken värdering man lägger in i begreppet ”under överskådlig tid”?
Herr talman! Riksdagen beslöt i fjol att utvidga Remmene skjutfält från 800 ha till 1 800 ha. Det förslag från myndigheterna som jag hade att ta ställning till, innebar en väsentligt större utvidgning. Efter konferens med kommunalmännen och med den kännedom vi har om denna bygd kom vi fram till att det inte var möjligt att utvidga fältet mer än vad jag föreslog. Det står i departementschefsanförandet, och riksdagen har även godkänt detta, att de militära myndigheterna måste vara beredda att godta de inskränkningar i fältets användbarhet som föranleds av den nu förordade begränsningen av utvidgningen. Jag betraktar det som helt uteslutet att det skall kunna göras ett miloövningsfält i denna bygd. Att staberna har önskemål om att någonstans i västra Sverige få ett sådant stort övningsfält känner vi till, men detta övningsfält kan i varje fall inte läggas vid Remmene.

Herr talman! Jag är ytterligt till freds med det svar som givits. Som anhängare av ett starkt försvar finner jag det ytterligt värdefullt att den argumentation som sker i dessa frågor och handläggningen av dem skapar förståelse för de beslut som fattas också bland dem som har en annan uppfattning. Därför har jag sett det som ett bekymmer att två uppgifter har gått isär, och jag finner det synnerligen tillfredsställande att försvarsministern på detta sätt har vederlagt den uppgift som finns i betänkandet Hushållning med mark och vatten. Jag kan möjligen göra reflexionen att om många uppgifter i Hushåll ning med mark och vatten inte kan tas för gott, så är det inte utan att jag känner en viss oro för vad som skall hända i fortsättningen. Eftersom utredningen, som inte var parlamentariskt sammansatt, dels lämnar faktauppgifter, dels gör värderingar, finns det anledning att oroa sig för den fortsatta diskussionen, speciellt när man kommit in på värderingarna.
Herr talman! Fru Theorin har frågat mig om jag har för avsikt att i samband med förslag om försvarets framtida utformning ta upp frågan om utbildning för civilbefolkningen i civilt motstånd som ett komplement till det övriga försvaret. Jag vill erinra om den positiva syn som statsmakterna i olika sammanhang deklarerat i fråga om ett svenskt civilmotstånd just som ett komplement till det övriga försvaret. 1970 års försvarsutredning har också i sitt betänkande redovisat en likartad bedömning. Jag avser att i proposition nr 75 ta upp frågan om ett svenskt civilmotstånd, främst behovet av fortsatta studier. Frågan om hur detta civilmotstånd skall utformas är emellertid långt ifrån enkel. Inte minst gäller detta preciserandet av de uppgifter ett svenskt civilmotstånd skall ges, ledningsoch utbildningsfrågorna samt vissa folkrättsliga problem. Genom vissa förstudier av experter kartläggs för närvarande inom försvarsdepartementet möjliga uppgifter och organisationsformer för ett svenskt civilmotstånd. Jag beräknar att det inom kort kan vara möjligt att påbörja ett mer konkret utredningsarbete inom departementet.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den motion som jag tillsammans med tio andra socialdemokrater väckte vid förra årets riksdag med begäran om tilläggsdirektiv till försvarsutredningen. Vi krävde att utredningen skulle formulera och analysera olika former av icke-militära försvarsmetoder som en del i det långsiktiga planeringsarbetet. Vid riksdagsbehandlingen påtalade försvarsutskottet att utredningen genom försvarsministerns försorg skulle få särskilt underlag för en bedömning hur och i vilken omfattning civilmotståndets principer kan tillämpas samt att önskemålet om ett närmare studium av försvarsmetoder som inte förutsätter våld därmed blir tillgodosett och att något riksdagens uttalande inte vore påkallat. Med det beskedet lät vi motionärer oss nöja tills vidare. Försvarsutredningen har på någon sida behandlat civilmotståndet men, såvitt jag kunnat utläsa, inte redovisat något material som ligger till grund för dess allmänna ställningstagande om civilt motstånd. Utredningen mynnar dock ut i slutsatsen att det kan vara skäl att ytterligare studera förutsättningarna för civilt motstånd och, om de bedöms som gynnsamma, sprida kunskap om civilmotståndets idé och metoder. När nu försvarets framtida utformning — som de facto berör utvecklingen för en femtonårsperiod — skall presenteras för riksdagen, är det angeläget att få veta på vilket sätt man ger möjligheter för civilt motstånd att utvecklas mer planmässigt. Utan att gå in på diskussionen om de icke-militära kampformernas möjlighet att i framtiden ersätta de militära maktmedlen vill jag ändå understryka att det krävs insatser på alla områden för att bryta den militära kapprustningen, till vilken även vi bidrar. Förenta nationerna antog vid generalförsamlingens möte i december 1971 en resolution om de ekonomiska och sociala följderna av kapprustningen och dess ytterst skadliga återverkningar på världsfreden och säkerheten. Församlingen uttalar sin oro över de växande militära utgifterna, som innebär en tung börda för alla folk, och sin övertygelse om nödvändigheten av att effektiva åtgärder vidtas som leder till allmän och fullständig nedrustning. Man säger vidare att en minskning av de militära utgifterna skulle främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i alla länder och öka möjligheterna att anslå ytterligare tillgångar till utvecklingsländerna. Sverige har förutsättningar att i sitt säkerhetspolitiska arbete pröva även icke-militära försvarsmetoder och därmed aktivt bidra till kunskaper om andra utvecklingsvägar än de rent militära. Försvarsministerns svar är därför positivt men frågor reser sig självfallet. Hur skall en sådan utbildning ske, vem skall stå för den och när kan den tänkas komma i gång?

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att för part, som åtnjuter fri rättegång, domstolshandlingarna utan beställning tillställes såväl parten som dennes ombud. Kärande, klagande eller sökande vid domstol är i princip skyldig att lösa dom, slutligt beslut och protokoll som innefattar slutligt beslut. Har parten fri rättegång, tillställs dessa handlingar honom utan föregående beställning. Andra domstolshandlingar, t.ex. utskrift av fonogram, måste han beställa. För svarande eller motpart gäller att denne i princip inte är lösenskyldig för expedition och att domstolshandling skall tillställas honom endast på särskild begäran. Detta gäller oavsett om han har fri rättegång eller ej. I praxis förekommer dock allmänt att svarande eller motpart med fri rättegång tillställs dom eller slutligt beslut utan beställning. behörighet att motta delgivning av inlagor och andra handlingar. Handling, som ombudet är behörigt att motta, bör överbringas till ombudet. Med stöd av dessa bestämmelser tillställs domstolshandlingen sålunda i regel ombudet. De nu berörda frågorna kommer givetvis att uppmärksammas när den praktiska utformningen av det nyligen föreslagna nya rättshjälpssystemet övervägs. Eftersom den nu beskrivna ordningen såvitt känt har fungerat tillfredsställande ser jag ingen anledning att för närvarande föreslå några ändringar i systemet.

Herr talman! Jag tackar herr justitieministern för svaret på min fråga. Han säger på slutet att han funnit att det nuvarande systemet fungerar väl och att han inte finner anledning vidta några särskilda åtgärder. Att systemet fungerar väl torde nog vara regel, men som det har kommit till min kännedom, vilket är anledningen till att jag har ställt frågan, är så inte alltid fallet. Vi skall inte här diskutera enskilda fall. Men i en känd process om ersättning för läkemedels skadeverkningar var antalet intressenter på kärandesidan mycket stort, och rättegången var fri. Här förelåg uppenbart ett behov av att utfå domen i ett flertal exemplar. Kostnaden — om expeditionen skulle betalas — lär uppgå till omkring 320 kronor per exemplar, enligt uppgifter som jag har fått. Det ter sig naturligt att domslut och övriga handlingar av intresse för parterna mångfaldigas enligt gängse tekniska metoder. Då det är fråga om fri rättegång borde såväl part som dennes ombud erhålla handlingarna utan beställning eller kostnad. Om handlingarna ändå vid ett mål av stort allmänt intresse mångfaldigas, skall det då vara nödvändigt att expeditionskostnaderna för ett exemplar skall belöpa sig på flera hundra kronor? Enligt expeditionskungörelsen är expeditionsavgiften för en dom vid underrätt 35 kronor och vid överrätt 60 kronor samt därutöver för varje sida 10 kronor. Anser justitieministern detta rimligt vid domar av stort allmänt intresse? Finns det i sådana fall formella möjligheter att mångfaldiga domen och till en ringa kostnad hålla den tillgänglig för en intresserad allmänhet?

Herr talman! Herr Israelsson tog ju upp ett enskilt fall. Det kan naturligtvis alltid förekomma enskilda fall då man inte följer gällande bestämmelser. Det tycktes emellertid inte vara anledningen till frågan utan den rörde en rent teknisk sak, nämligen hur man på det för statsverket lämpligaste och billigaste sättet skall kunna fullfölja de skyldigheter som föreligger att tillställa parten dom eller utslag. Jag kan inte här gå in på vilka möjligheter som i sådant fall finns att göra detta så billigt som möjligt och huruvida man gjort det i detta enskilda fall. Detta är en så speciell situation att den får bli föremål för särskild bedömning när det nu visat sig att något sådant kan inträffa. Det kan dock i och för sig inte ändra min allmänna uppfattning om gällande bestämmelser.
Herr talman! Att såväl parten som hans ombud får del av domstolshandlingar kan synas mindre väsentligt och är det kanske också, om det råder god och förtroendefull kontakt mellan part och ombud. Men är kommunikationerna mellan dem mindre bra är det av stor vikt att båda har tillgång till handlingarna. Bor de på olika orter torde också kontakterna dem emellan underlättas väsentligt, om båda har tillgång till aktuella handlingar. Då kan överläggningar ske per telefon, om vissa avsnitt behöver dryftas. Parten känner bättre än ombudet de grundläggande fakta på vilka målet vilar och kan bäst avgöra, om de relateras riktigt eller ej. Oegentligheter från ombud i de fall han har fullmakt att utbekomma skadestånd som utdömts av domstol kan också undvikas om parten samtidigt får kännedom om domens innehåll. De förhållanden jag har påtalat i denna fråga har troligen ringa betydelse för de insiktsfulla och för dem som väl förstår att ta till vara sina intressen men kan vara desto betydelsefullare för ett antal människor som har begränsade insikter om hithörande ting. Det lär t.o.m. ha förekommit skilsmässoprocesser där den ena parten inte har varit klart medveten om att skilsmässan verkligen har ägt rum. Vederbörande kommer kanske svagt ihåg att han eller hon har skrivit på ett papper men har inte fått del av domen. Liknande har inträffat i vissa skadeståndsmål. Därför finner jag det betydelsefullt att frågan på något sätt löses.
Herr talman! Det som herr Israelsson påtalar gäller egentligen frågan om förtroendet mellan ett ombud och den person som ombudet företräder. Det är ju egentligen någonting annat än de bestämmelser som vi kan ha för skyldigheten att ge part utskrift av rättegångshandlingar. Jag är inte beredd att här säga att man skall ändra bestämmelserna så att man när det finns ett ombud skall skicka en handling till ombudet och en till parten. Detta är en fråga som måste lösas mellan parten och hans ombud. Jag tror inte att man domstolsvägen eller genom ändringar i de här bestämmelserna kan komma till rätta med eventuella olägenheter i enskilda fall.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig, om jag avser att lägga fram förslag om skärpning av bestämmelserna om användandet av lotsar ombord i fartyg som trafikerar svenska farvatten så att säkerheten väsentligt förbättras. Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig, om jag, mot bakgrund av det ökade antalet sjöolyckor med fartyg utan lots, är beredd att snabbt aktualisera en kraftig utökning av lotsplikten. Herr Wennerfors har frågat mig, om jag anser att de föråldrade och bristfälliga sjökorten i Stockholms skärgård och den oroande haveristatistiken motiverar en omprövning av lotsfriheten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Sjöfartsverket följer kontinuerligt upp antalet grundstötningar och grundkänningar i svenska och närliggande farvatten. Det visar sig att dessa under femårsperioden 1967—1971 varierat från 112 som lägst år 1968 till 142 som högst år 1969. Medelvärdet för perioden utgjorde 122. Antalet grundstötningar och grundkänningar för fartyg utan lots ombord varierade under samma period från lägst 81 år 1967 till högst 124 år 1969. Medelvärdet för perioden utgjorde 100. Uppgifterna för det gångna året anger totalt 128 grundstötningar och grundkänningar, varav 114 utan lots. Några exakta uppgifter om det totala antalet hamnanlöp under motsvarande period finns inte. Tillgänglig statistik visar emellertid att anlöpen i utrikes fart under år 1971 varit flera än under vart och ett av de tidigare åren. Av det sagda framgår att det knappast kan göras gällande att det finns en påtaglig tendens till ökning av antalet grundstötningar efter den principiella lotsfrihetens införande den 1 januari 1971 vare sig totalt sett eller vid gång utan lots. Med anledning av herr Wennerfors” fråga vill jag vidare framhålla att det enligt sjöfartsverkets sammanställningar är vid mycket få tillfällen som en grundstötning kan antas orsakad av bristfälliga eller felaktiga sjökort. Det är också mycket tveksamt, om riskerna för en grundstötning med anledning av t.ex. ett okänt grund skulle minska genom att utöka lotsningstvånget. Den nuvarande lotsfriheten kombinerad med föreskrifter om skyldighet att anlita lots för fartyg med farlig last vid passage av besvärliga farvatten — bl.a. i Stockholms skärgård — har hittills tillämpats under ganska kort tid. Det är med hänsyn härtill och till vad jag i övrigt anfört för tidigt att dra några slutsatser. Det bör också tilläggas att det nya systemet i praktiken inte innebär någon större förändring i förhållande till den ordning som gällde före 1971. Enligt denna äldre ordning förelåg det inte någon generell skyldighet att anlita lots utan främst en skyldighet att erlägga lotsavgift. Lotsskyldigheten i dag för tankfartyg och bulkfartyg med farliga laster är däremot obligatorisk. Den kan inte som tidigare ersättas med en erlagd avgift. Härvidlag har alltså skett en skärpning jäm fört med tidigare system. Sjöfartsverket bevakar noga utvecklingen beträffande all verksamhet som har med säkerheten i farled att göra, och jag utgår från att verket, om så befinnes påkallat, kommer att föreslå åtgärder för att upprätthålla en tillfredsställande säkerhet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Min fråga bygger på litet mer än de uppgifter som har förekommit på senare tid om utvecklingen i sjösäkerhetshänseende. Den bygger också på det cyniska resonemang man ibland kan skönja: att trafiksäkerheten till sjöss skall vara driftekonomiskt lönsam. Min förhoppning är att det resonemanget skall upphöra och att kommunikationsministern inte tänker införa den principen exempelvis för trafiksäkerhetsverket. Tvärtom borde man överväga att separera sjösäkerhetsverksamheten från sjöfartsverket, att lyfta ut den från lönsamhetsprincipen. Man kan här jämföra med vad som är på gång beträffande luftfarten. Det finns anledning att betona att sjösäkerheten är en miljövårdsfråga av mycket stor betydelse. Den statistik som kommunikationsministern redovisade i svaret är ju intressant, framför allt därför att statistik alltid är farlig att använda. Det sägs inte i svaret, men det förhåller sig på det sättet, att den statistik som här redovisas avser de olyckor som har kommit till myndigheternas kännedom. Cirka 10 procent av olyckorna har orsakats av fartyg med lots ombord. Alla olyckor där lots finns ombord rapporteras. Däremot förekommer i betydande utsträckning att olyckor och svåra tillbud med fartyg utan lots, framför allt utländska fartyg, inte kommer till svensk myndighets kännedom. Det betyder att vi inte kan uttala oss med säkerhet om utvecklingen. En klar tendens är att tillbuden ökar. Lönsamhetskraven inom sjöfarten gör att man minskar säkerhetsmarginalerna. Sjöfartsverket har infört en försöksverksamhet med tillbudsrapportering sedan några månader tillbaka, och det skall bli intressant att se vad den ger för utslag. Vi skall ha klart för oss att ungefär 80 procent av det tonnage som förekommer i svenska hamnar är utländskt. Det finns anledning, tycker jag, att erinra om vilka principer för utländskt tonnage som tillämpas i våra grannländer — där har man lotsplikt för detta. Det är alldeles klart att man i samband med omläggningen av lotsorganisationen borde ha vidtagit kompletterande åtgärder i sjösäkerhetshöjande syfte, exempelvis inom sjökarteverksamhetens område. En kompletterande fråga som jag vill ställa till kommunikationsministern är om de i svaret antydda åtgärder i sjösäkerhetshöjande syfte som kan förväntas från sjöfartsverket också innefattar höjning av avgifter för att täcka kostnadshöjningarna vid utflyttningen till Norrköping av sjöfartsverket. Den frågan är litet retorisk, men jag vill ändå ställa den. Den omnämnda lotsplikten för tankfartyg och fartyg med farlig last gäller inte överallt i landet, och kontrollen av att den verkligen tillämpas är dålig. Avser statsrådet att på den punkten vidta några förändringar i positiv riktning?

Herr talman! Tack, herr statsråd, för svaret! Beträffande statistiken vill jag instämma i det mesta av vad herr Norrby i Åkersberga redan har sagt och bara understryka att vi dess värre inte vet så mycket om tillbuden. Det andra jag vill påpeka är att flertalet av olycksfallen har inträffat i Stockholms skärgård och i Mälaren. Detta ger särskild anledning till eftertanke. Vidare vet vi som sagt inte hur många tillbud som inträffar för de utländska båtarna. Jag ställde också frågan om sjökorten. Jag vill först säga att när det gäller de vanliga farlederna är läget naturligtvis inte så allvarligt. Men med tanke på att vi skall göra allt för att öka sjösäkerheten kunde det göras mera fullständiga och noggranna mätningar. Det finns andra stora områden inom Stockholms skärgård där uppgifterna är bristfälliga. Jag är medveten om att det är av försvarsskäl som man inte lämnar ut uppgifterna, men jag kan samtidigt förstå att fritidsbåtsfolket har önskemål på den här punkten. Än så länge väger dock försvarsskälen tyngst. Men det sägs att sjökorten är svåra att tyda, särskilt för utländska befälhavare, och att detta bl.a. skulle ha orsakat Starmarks grundstötning i höstas i Söderarmsleden i Stockholms skärgård. Nu vet jag inte något annat land som på sina sjökort har uppgifter på alla möjliga språk; det skulle ställa sig för dyrt. Men man kunde ju säga att en utländsk befälhavare som inte i tillfredställande grad kan läsa sjökortet, skall ha lotshjälp. Detta talar alltså för lotsplikt för de utländska båtarna. Jag vill också passa på att säga, att vad gäller Östersjön i övrigt är bristerna stora i fråga om sjömätning och sjökortsuppgifter. Detta beror framför allt på det allt större tonnaget och det alltså större djupgåendet för tankfartygen. Herr statsrådet säger vidare att det är ”mycket tveksamt, om riskerna för en grundstötning med anledning av t.ex. ett okänt grund skulle minska genom att utöka lotsningstvånget”. Man får väl ändå, herr statsråd, förutsätta att för lotsarna, som har det här yrket, finns det inte så många okända grund som för dem som aldrig har varit i farvattnen tidigare.

Herr talman! Jag skall tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill emellertid påpeka vilken liberalisering som genomfördes när man 1970 övergick från den då gällande lotsplikten till ett system som i princip innebär allmän lotsfrihet. I vissa fall föreligger skyldighet att anlita lots — det säger kommunikationsministern — men enligt sjöfartsverkets meddelande nr 22 år 1971 ges det möjlighet till dispens. Mot bakgrunden av de senaste rapporterna om allt fler haverier och tillbud i farvatten, där det tidigare rådde lotsplikt, måste liberaliseringen av tidigare lotsbestämmelser betraktas som ett mycket olyckligt beslut. Det har visat sig att rederierna försöker att helt klara sig utan lotsar och att anlitande endast sker i undantagsfall — i vart fall på Västkusten är förhållandet sådant. Det betyder alltså att sjöfolkets säkerhet sätts på spel och att risker för miljöförstöring i stor skala föreligger längs hela den svenska kusten och skärgården. Enligt den intervju som återgavs i Sveriges Radio med avdelningsdirektör Ulf Heiroth i sjöfartsverket förekommer det att rederierna försöker övertala fartygsbefälen att avstå från att använda lots där man tidigare bedömt det som nödvändigt. Ja, enligt herr Heiroths intervjuuttalanden förekommer det t.o.m. att rederierna betalar någon eller några hundralappar utöver den ordinarie lönen till fartygsbefäl som avstår från lots. Som exempel på det nämndes i den här intervjun att sträckan Paternoster-Wallhamn ger 100 kronor extra till befälhavaren vid varje tillfälle som han inte anlitar lots. Dessa uppgifter lämnades i en nyhetssändning från Sveriges Radio den 10 februari i år. För att vara riktigt säker ringde jag Sveriges Radio och kollade upp uppgifterna, och man svarade där att herr Heiroth har belägg för vad han meddelat i nyhetssändningen. Det är skrämmande att en grupp människor av de rikaste bland de rika i det här samhället för att ytterligare berika sig genom att spara några tusenlappar varje resa utan lots, där det tidigare ansågs nödvändigt att ha lots, riskerar både människors liv och miljön vid kusterna. Människor med sådan moral kan inte ges några förmåner som hittills skett. Tidigare bestämmelser måste, anser jag återinföras och skärpas. Det finns, som tidigare påpekats, länder här i Norden som har lotstvång, och det synes vara en absolut nödvändighet att också vi i vårt land inför det.

Herr talman! Herr Wennerfors och herr Norrby i Åkersberga ifrågasatte inte riktigheten av den statistik som jag använt mig av i mitt svar men ville inte heller förstora värdet av den. Herr Wennerfors har emellertid i sin direkta fråga till mig sagt att han önskar svar på om jag anser att de föråldrade och bristfälliga sjökorten i Stockholms skärgård och den oroande haveristatistiken motiverar en omprövning. När herr Wennerfors ställer en fråga om den oroande haveristatistiken förutsätter jag att herr Wennerfors och jag talar om samma statistik samt att det är den kända statistiken vi diskuterar. Vad som kan förekomma därutöver är väl förborgat för oss båda två. Här har det gällt för mig att svara mot bakgrunden av den statistik som finns, och då är det väl inte så konstigt att jag tar upp ett resonemang kring den. Herr Norrby i Åkersberga nämner inte ordet statistik i sin fråga men talar om det ökade antalet sjöolyckor med fartyg utan lots, och däri bör väl då ligga att det är den statistiskt belagda olycksfrekvensen han åsyftar. Sedan vill jag också helt kort säga något om ett par andra saker. Det obligatoriska lotstvång som vi nu har är mera rigoröst än det system vi hade innan vi ändrade bestämmelserna. Här är det alltså inte fråga om någon liberalisering. Jag vill i stället slå fast att vi nu för fartyg med miljöfarliga ämnen ombord har obligatorisk lotsplikt. Det hade vi inte tidigare. Det är en sak som är värd att notera i denna debatt. Herr Wennerfors tror inte heller så mycket på vad jag säger i mitt svar om att olyckor som beror på okända grund inte torde vara så många. Men, herr Wennerfors, hur många okända grund finns det då? Ja, de grunden känner förstås ingen till. Jag förutsätter dock att varje gång som en lots upptäcker ett dittills okänt grund, så rapporterar han det till sjöfartsverket, och där prickar man omedelbart in grundet på sjökorten. Och sedan är ju inte grundet okänt längre, utan då har alla möjlighet att få kännedom om det. Sedan kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om hur rigorösa bestämmelser vi skall ha. Jag vill där upprepa att den nuvarande lotsplikten, kombinerad med föreskrifter om skyldighet för fartyg med farlig last att anlita lots, har tillämpats bara en ganska kort tid ännu. Därför vet vi erfarenhetsmässigt inte så mycket om hur systemet verkar. Jag har sagt att det finns anledning att se på vilken verkan föreskrifterna har, och den statistik som föreligger talar inte om någon markerat olycklig utveckling. Med den företagna skärpningen av bestämmelserna för fartyg med miljöfarliga laster och med den uppmärksamhet med vilken man på sjöfartsverket bevakar dessa frågor tror jag att vi kan avvakta. På herr Norrbys i Åkersberga direkta fråga vilka medel som kan tänkas komma att anvisas till sjöfartsverket vill jag svara att jag av naturliga skäl inte kan föregripa kommande beslut.

Herr talman! Ja, visst har vi obligatoriskt lotstvång för fartyg med miljöfarlig last, åtminstone om tankfartyget har mer än 2 000 ton i lasten och om befälhavaren eller befraktaren deklarerar den miljöfarliga lasten. I annat fall blir det ju inte någon tillämpning av lotstvånget. Men tillämpas dessa bestämmelser i praktiken över allt i vårt land? Jag har fått uppgifter som tyder på att inget lotstvång är genomfört i praktiken vid infart till Sundsvall och Halmstad. Att systemet finns är bra, men det kan och måste bli bättre. Vi skall komma ihåg att det inte är mer än 5 å 10 procent av oljeutsläppen i haven som beror på olyckor och katastrofer. Resten är avsiktliga utsläpp, dvs. spill av olika slag. Här kommer man in på det intressanta förhållandet att en lots ombord fyller en mycket stor funktion inte bara som navigeringshjälp utan också för andra ändamål. Jag tänker exempelvis på kontroll av oljehanteringen ombord och på kustövervakningen — en militär aspekt alltså. Vidare kan han utöva dumpningskontroll och vara visst hinder mot smuggling; detta att det finns en myndighetsperson ombord ålägger sannolikt personalen ombord i fartyget betydande återhållsamhet när det gäller illegal verksamhet över huvud taget. Herr Hallgren tog upp en intressant sak, nämligen att det finns mer eller mindre formella avtal mellan redare och befälhavare om att befälhavaren får ungefär halva lotsavgiften om han avstår från att ta lots. Jag har här kopior av brev från redare till befälhavare där befälhavaren erinras om denna punkt i anställningsavtalet och där redaren kritiserar befälhavaren för att befälhavaren inte bara tagit lots under dagtid i strid med anställningsavtalet utan också köpt sjökort. Redaren har alltså sett det här som två alternativ för sjösäkerhetens utövande. Detta är ett material som föreligger och som visar på utomordentligt anmärkningsvärda förhållanden; det avser inte bara utländska fartyg och utländska redare utan även fartyg som framförs under bekvämlighetsflagg. Det finns enligt min uppfattning i dag ett klart underlag för en kraftig skärpning av lotsplikten. Det finns så många starka argument som talar för att beslutet om ändring av lotsförhållandena här i landet var felaktigt och snabbt måste korrigeras, av miljöskäl och av sjösäkerhetsskäl.
Herr talman! Beträffande de okända grunden sade jag — det vill jag understryka ännu en gång — att jag förutsätter att det för lotsarna inte finns så många okända grund. Jämförelsen bör göras med de utländska befälhavarna; för dem är dess värre förfärligt många grund okända. Det visar också statistiken. Därför menar jag att det är bättre att ha den säkerhet som en lots innebär. Vad beträffar statistiken kan man ju fråga sig om det antal olyckor som nu förekommer är tillfredsställande. Förändringarna är inte så stora — det håller jag med om — men frågan är: Är vi till freds med det här förhållandet? Vidare kan man fråga sig om statistiken är tillräckligt tillförlitlig. Jag tycker att det är just de utländska fartygen som är problemet. Såvitt jag har mig bekant finns det inte något land i Europa, eller ens i hela världen, där inte lotsplikt föreligger för utländska fartyg. Det råder en viss lotsfrihet i Kielkanalen och på Elbe, men den är ytterligt begränsad och avser endast fartyg med ringa tonnage. I övriga länder råder mycket stränga lotspliktsbestämmelser med höga bötesstraff för överträdelse. Jag ifrågasätter om det finns någon anledning att i Sverige upprätthålla den lotsfrihet vi har med det antal olyckor som vi registrerar. Statsrådet säger slutligen att sjöfartsverket bevakar utvecklingen noga, och statsrådet utgår ifrån att verket kommer att föreslå åtgärder om så krävs. Ja, i detta vill jag verkligen instämma, herr statsråd. Vi utgår nog alla här i riksdagen från att sjöfartsverket följer detta mycket noggrant och, om man finner det påkallat, framlägger förslag till ändringar. Jag själv är redan i närheten av ståndpunkten att åtgärder ganska snart måste vidtas på detta område.
Herr talman! Vad jag ville ha fram med min fråga var, huruvida kommunikationsministern har för avsikt att lägga fram förslag om en kraftig skärpning av lotsbestämmelserna såsom dessa nu är utformade. De förhållanden som nu råder — jag hänvisar bl.a. till att herr Norrby i Åkersberga kunde vidimera att det faktiskt förekommer ett rent mutsystem, mutöverenskommelser mellan fartygsbefäl och rederi — borde väl utgöra tillräckliga skäl för att med det snaraste lägga fram ett förslag om en väsentlig skärpning. Sjöfolkets säkerhet måste gå före redarnas profitintressen. Det kan inte accepteras att besparingar görs på bekostnad av säkerheten ombord. Vad skulle hända om ett fartyg med en lastsammansättning, som vid sammanblandning framkallar sådan explosionsbrand som uppstod vid Poonakatastrofen i Göteborg, exempelvis går på grund? Kommunikationsministern säger att bestämmelserna för fartyg med sådana laster har skärpts och att det i sådana fall föreligger lotsplikt. Men man kan aldrig vara säker på att lasterna redovisas, trots att det finns föreskrifter härom. Det har vi konstaterat, och det känner också kommunikationsministern till. Om ett fartyg med en sådan lastsammansättning skulle gå på grund och emballaget på godset skadas med lastsammanblandning som följd, skulle det kunna bli en explosion med stora risker för att samtliga ombordvarande skulle få sätta livet till. Detta är kanske att framställa saken drastiskt, men jag anser det vara nödvändigt att göra det. Sådana här händelser är inte uteslutna — de kan mycket väl inträffa när som helst. Och vad skulle hända om fartyg med giftiga eller på annat sätt farliga laster havererar och fördärvar vattnen runt om? Haverier kan vi aldrig helt komma ifrån, men det måste vara en ytterst angelägen uppgift att begränsa dem till ett absolut minimum. Framför allt får ekonomiska värderingar över huvud taget inte läggas på säkerheten till sjöss.

Överträdelser av lagar och förordningar skall naturligtvis omedelbart beivras på normala vägar. Utan att polemisera eller i övrigt gå i svaromål mot någon av frågeställarna vill jag under den ytterligare minut som jag har till mitt förfogande konstatera ett par saker. Lotsningsverksamhet är ett av de medel som står till förfogande för att åstadkomma en säker sjöfart — den saken är vi överens om, och det är alltså bara ett konstaterande. För att uppnå de övergripande mål som säkerheten i farled utgör vidtar sjöfartsverket omfattande insatser därutöver i fråga om farledsutmärkning, sjömätning, radionavigeringsstationer osv. Under innevarande budgetår satsas drygt 100 miljoner kronor på farledsverksamheten. Lotsväsendet får ungefär hälften av det beloppet, fyrar och andra säkerhetsanstalter 20 miljoner, sjömätning och sjökortsutgivning 10 miljoner, osv. Dessutom investeras årligen betydande belopp i nyare och bättre säkerhetsanordningar av olika slag. Dessa olika verksamhetsgrenar kompletterar varandra och är i allt större utsträckning även utbytbara, varför det är naturligt att genom samordnade insatser förbättra sjösäkerheten. De tre frågeställarna — det vet jag om förut — kan sjön, och detta var bara vad de visste tidigare.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat mig om jag anser att det — i motsats till vad riksdagen beslutat — bör få förekomma att val av länsvägnämnd sker utan att landstinget dessförinnan inhämtat förslag på lämpliga personer från länsavdelningen av Kommunförbundet. Svaret är nej. Såsom trafikutskottet uttalat i sitt av riksdagen godtagna betänkande nr 24 år 1971 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 123 år 1971 med förslag till väglag m.m. bör landsting före val av ledamöter i länsvägnämnden inhämta förslag på lämpliga personer från bl.a. länsavdelningen av Svenska kommunförbundet. Det har ansetts att denna av riksdagen förordade ordning kommer att tillämpas utan formell föreskrift i någon författning. På samma sätt har i fråga om val av lekmannaledamöter i länsstyrelse förutsatts — alltså utan uttryckliga författningsbestämmelser — att landsting före valet av sådana ledamöter inhämtar förslag på lämpliga personer från länsavdelningen av Kommunförbundet.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Statsrådet och jag har tydligen samma upfattning om hur val till länsvägnämnder bör förrättas, och diskussionen skulle därmed egentligen kunna vara slut. Men bakgrunden till min fråga är att det redan har förekommit att landsting har valt länsvägnämnd utan att man dessförinnan har haft några överläggningar med länsavdelningen av Kommunförbundet. Det står ingenting i Svensk författningssamling nr 959 år 1971 med instruktion om länsvägnämnder om att landstingen före förrättande av val skall ha dessa överläggningar med Kommunförbundet. När val förrättades för en tid sedan i det landsting där jag själv är ledamot, blev jag förvånad. Jag gick till Svensk författningssamling och konstaterade att där inte stod någonting om detta. Jag vill därmed definitivt inte påstå att de personer som valdes inte har de insikter i väg-, trafikoch transportfrågor som det förutsätts att ledamöterna skall ha. Men jag finner det anmärkningsvärt att det beslut som riksdagen har fattat inte har följts upp i författningen. Nu säger statsrådet i sitt svar: ”Det har ansetts att denna av riksdagen förordade ordning kommer att tillämpas utan formell föreskrift i någon författning.” Det var tydligen inte så bra att man förutsatte detta, eftersom det inte har tillämpats i samtliga fall. Min följdfråga, herr talman, till kommunikationsministern måste därför bli: Hur har landstingen underrättats om riksdagens beslut av den 10 december förra året? Det är ändå väsentligt att det som riksdagen beslutar följs upp på ett riktigt sätt av de beslutande församlingarna ute i landet.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte säga när och på vilket sätt de verkställande församlingarna har underrättats om riksdagens beslut. Jag utgår ifrån att det i vanlig ordning har distribuerats till dem som har att följa de givna nya föreskrifterna. Att man i något enstaka fall, herr talman, inte har följt den av riksdagen angivna ordningen för utseende av ledamöter i länsvägnämnd kan vi vara överens om är beklagligt. Men det får väl närmast betecknas såsom ett olycksfall i arbetet, eftersom systemet är så nytt. Enligt vad jag har inhämtat sedan jag fick denna fråga har systemet hittills fungerat friktionsfritt när det gäller val av lekmannaledamöter i länsstyrelse.
Herr talman! Jag måste säga att jag är ytterligt förvånad över kommunikationsministerns senaste svar, att han inte har följt upp hur landstingen har underrättats om detta riksdagens beslut utan har nöjt sig med att utgå ifrån att beslutet skulle följas. Jag förutsätter därför att kommunikationsdepartementet verkligen ser till att denna förordning följs i framtiden.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig hur jag bedömer de allmänna förutsättningarna för utveckling av den produktiva verksamheten vid de SJ-ägda verkstadsföretagen och om jag delar uppfattningen att uppsägningar av personal ej bör ske innan närmare utredning verkställts av dessa förutsättningar. Då jag utgår från att herr Måbrink avser förhållandena vid AB Gävle Vagnverkstad, får jag anföra följande. Genom beslut den 3 mars 1972 har Kungl. Maj:t uppdragit åt en särskild sakkunnig att skyndsamt verkställa utredning av de företagsekonomiska skälen för att bibehålla respektive avveckla viss produktion inom nyssnämnda företag. Kungl. Maj:t har i anslutning härtill anbefallt statens järnvägar att tillse att personal inom bolaget som är sysselsatt med produktion, marknadsföring etc. av ifrågavarande produkter inte friställs under den tid utredningen pågår och till dess ställning tas i anledning av det redovisade utredningsresultatet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Den skandalösa behandlingen av arbetare och tjänstemän vid det SJ-ägda företaget AGV i Gävle — en behandling som bör få konsekvenser långt upp i SJ-ledningen — har gjort att jag har ställt frågan till kommunikationsministern. På grund av den korta tid jag har till mitt förfogande kan jag inte utförligt redogöra för fallet, men kommunikationsministern är enligt vad jag kan förstå väl informerad. Låt mig helt kort säga att när företaget klarat av inkörningsskedet av en ny truck och ett nytt gruvlok, som visat sig ha erhållit högt betyg av köparna, meddelade styrelsen för AGV att produktionen skall läggas ned, med motiveringen ”icke lönsam”, en motivering som styrelsen i Stockholm tydligen är ensam om. Arbetare och tjänstemän ställdes inför fullbordat faktum, och ett femtiotal varslades om permittering. I slutet av november förra året besöktes AGV av styrelsens ordförande, och de anställda fick då intrycket att inget skulle hända företaget. Den 27 januari i år kom så chockbeskedet om nedläggning av truckoch gruvlokstillverkningen. Alltså: ett statsägt företag utnyttjar § 32 lika hänsynslöst som ett privatkapitalistiskt! Hänsynen till och respekten för de anställdas situation tycks inte intressera herrarna ett dugg. Regeringen har nu tillsatt en utredningsman som har till uppgift att undersöka lönsamheten och förutsättningarna för eventuellt fortsatt produktion. Under tiden skall heller inga avskedanden få äga rum. Detta är bra och positivt, och det bör betraktas som en delseger för de anställda vid AGV, men beskedet är inte tillräckligt. En rimlig åtgärd är också att varselbudet till de anställda hävs tills utredningen föreligger klar. Detta är också ett krav från de anställda. Jag vill nu fråga kommunikationsministern på vilket sätt man bör tolka regeringens besked. Skall det tolkas så, att också varselbudet skall hävas till dess att utredningen blir klar?